Fru talman! Jag skall bara kort yrka bifall till reservation 1 under mom. 2, obehörigt utnyttjande av annans identitet. Det har ju resonerats om detta här tidigare. Det finns ingen anledning för mig att upprepa vad som sades då. Jag noterar med tillfredsställelse att vi är många som står bakom motionen. Det finns uppenbarligen ett känt behov av att lagstifta på det här området. Det kan dock verka litet störande att det i betänkandet noteras att regeringen i budgetpropositionen den 22 december 1994 sade att detta är en fråga som är under beredning. Utredningen har alltså gjorts, den är remissbehandlad och det är klart för behandling på departementet. Vi är nu i mitten av februari 1998. Det ger ju inte uttryck för någon större handlingskraft. Sådant här dyker upp från tid till annan. Jag tycker att det verkar som om Regeringskansliet är underbemannat. Det kan inte vara rimligt att det i det ena lagstiftningsärendet efter det andra skall behöva hänvisas till att det bereds under tre-fem år i Regeringskansliet. Mitt förslag är att man förstärker Regeringskansliet så att vi här i riksdagen får fatta beslut om den lagstiftning som vi behöver.

Fru talman! Alla de motioner som vi behandlar i dag är väckta under den allmänna motionstiden 1996 och 1997. De tar upp ämnen över praktiskt taget hela det straffrättsliga området. Jag väljer att något kommentera ett antal av motionerna och de reservationer som har blivit följden av utskottets betänkande. Åbjörnsson nyss berörde om obehörigt utnyttjande av annans identitet vill reservanterna att regeringen skall återkomma med förslag under våren 1998 i enlighet med de förslag som Personnummerutredningen hade. Som tidigare sagts har utredningens förslag remissbehandlats och arbete pågår i Justitiedepartementet. Majoriteten tycker att det här arbetet bör avvaktas. I centermotionen 910 och reservation 2 föreslås att gränsen mellan stöld och snatteri skall förskjutas så att fler brott hänförs till den lägre skalan och att man kan tillämpa bötesstraff i fler fall. Man vill också ändra begreppet snatteri till ringa stöld. Det här har behandlats i Straffsystemkommittén som hade förslag i motionens riktning. Men efter det att remissbehandlingens synpunkter har kommit fram har man gjort den bedömningen att det för närvarande inte finns tillräckligt starka skäl för att nu genomföra en lagändring. Utskottets majoritet ser inget skäl till att ändra terminologin från snatteri till ringa stöld. Ordet snatteri är i alla fall för mig lika negativt laddat som ordet stöld. Centern och Miljöpartiet tar upp problemet med narkotika i trafiken och vill införa en s.k. nollgräns. Vi har behandlat den här frågan vid ett antal tillfällen. Vi har att vänta en proposition till riksdagen sent i vår eller tidigt i höst. Den bör självfallet avvaktas. I övrigt har vi ingen annan uppfattning än motionärerna, utan det är tidpunkten det gäller. Utskottet har även tidigare behandlat frågan om den s.k. eftersupningen, dvs. att någon påstår sig ha druckit efter en trafikolycka, och inte funnit anledning att ändra på den ståndpunkt som har intagits, och vi finner ingen anledning att göra det nu heller. Det finns invändningar av rättssäkerhetsnatur mot att införa förbud mot eftersupning. I övrigt kan vi konstatera att antalet rattfyllerister glädjande nog har minskat under hela 1990-talet. Dock har vi haft en liten uppgång, från 11,3 under 1996 till 13,4 under 1997 per tusen alkotest. Vi må hoppas att det var en tillfällig uppgång. Flera talare har tagit upp psykiskt störda lagöverträdare, som behandlas under punkt 10 i hemställan. Där finns det två reservationer. De moderata reservanterna vill avskaffa förbudet mot att döma psykiskt störda lagöverträdare till fängelse. Reservanterna från Vänstern vill att psykiskt störda lagöverträdare skall dömas till vård och inte till fängelse. Straffansvarsutredningen diskuterade den här frågan och lade fram vissa förslag till förändringar. Det krävs dock ytterligare utredning för att man skall kunna gå vidare i det ärendet, och en sådan förbereds i departementet. Inte heller där bör man föregripa det arbete som pågår. Kia Andreasson tog upp frågan om underlåtenhet att avslöja brott. Detta har uppmärksammats i en mpmotion. Straffansvarsutredningen har behandlat även detta, och utredningen föreslår att straffansvaret utvidgas på så sätt att underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri blir straffbelagt. Utskottet tycker att den här frågan är angelägen, och den är på gång i bl.a. kvinnofridspropositionen, som Kia Andreassson nämnde. Jag hörde också att Laila Freivalds kommenterade detta i radion i går. I ett antal motioner behandlas narkotikasituationen i vårt land och problem som sammanhänger med den. Vi har i vårt land en politiska enighet om att narkotikabekämpningen har mycket hög prioritet. Jag anser denna enighet vara en styrka för Sverige. Dock finns det moln på himlen. Tillgången på narkotika är alltför stor. Nya droger dyker upp och sprider sig snabbt över landet. Som också tidigare här berörts visar de attitydundersökningar som gjorts på senare tid hos ungdomar att alltfler har en liberalare syn på droger. Det är självklart oroväckande. Det var därför glädjande att socialministern under torsdagens frågestund meddelade att regeringen håller på att tillsätta en kommission eller en beredning för narkotikafrågor och att den bör arbeta snabbt. I reservation 8 från moderaterna föreslås att strafftiden för grova narkotikabrott skall vara livstids fängelse. Jag yrkar avslag på detta med motiveringen att straffen redan nu är mycket stränga, lägst 2 och högst 10 år. Vid mycket grova brott kan påföljden bli högst 14 år. Vad gäller centermotionen om förverkande av narkotikatillbehör anser utskottet att den utredning som pågår och som skall redovisas före utgången av mars 1999 bör avvaktas. Vi har vidare haft en animerad debatt här mellan Ingbritt Irhammar och Alice Åström om straffskalan för narkotikabrott vid eget bruk. Vänsterpartiet vill att straffet enbart skall vara böter. Utskottet anser emellertid att all befattning med narkotika skall vara kriminaliserad. Jag avstyrker reservationen. Det pågår en studie inom BRÅ för att belysa effekterna av den kriminalisering som gjordes 1993. Den är ännu inte färdig. Det som finns i rapportväg är en RPS-rapport, där man pekar på att den lagändring som gjorts underlättar polisens arbete med att tidigt upptäcka missbrukare, så att dessa kan komma under vård. Återkallelse av körkort och därmed sammanhängande problem har tagits upp i ett par motioner. Siw Persson har här också berört denna fråga. Regeringen har i lagrådsremissen Ny körkortslag bl.a. sagt att ett av problemen är att det nuvarande systemet inte ger klart uttryck för vad som är syftet med körkortsingripandet. Därför kommer en utredning att tillsättas. Direktiven till denna utredning ges antingen i morgon eller nästa torsdag. Vi får alltså ett snabbt besked vad gäller dessa motioner. Utskottet har när det gäller särbehandling av etniska minoriteter ingen annan uppfattning än motionären. BRÅ har i en rapport visat att det finns viss överrepresentation av invandrare och invandrares barn i brottsstatistiken. Orsaken till detta är säkert den som Alice Åström beskriver i sin reservation nr 12, där invandrares sociala situation och utanförskap tas upp. Vad gäller frigivningssituationen har BRÅ i ett regleringsbrev i år fått i uppdrag att kartlägga frigivningssituationen för dem som avtjänar fängelsestraff. Denna kartläggning skall vara klar den 1 augusti 1998. Under våren kommer utskottet att genomföra en hearing i det här ärendet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser i sin reservation nr 13 att livstidsstraffet bör avskaffas. Livstidsstraffet ges för ett fåtal brott: mord, grov mordbrand, spioneri och folkmord. Som här har sagts kan regeringen tidsbestämma livstidsstraffet. Under den gångna tioårsperioden har 15 livstidsstraff tidsbestämts. Som Kia Andreasson sade har de tidsbestämts till 16-17 år. Tidsbestämningen skedde inte förrän den dömde hade avtjänat mellan åtta och nio år.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

Fru talman! Jag har respekt för att Märta Johansson anser att snatteri är ett lika allvarligt brott som stöld. Men har Märta Johansson någon gång frågat en skolklass om dess syn på den frågan? Jag tycker att just ungdomars syn på snatteri är allvarlig. Jag är ofta ute i skolklasser och brukar när vi kommer in på kriminalitet fråga: Hur många av er har stulit? Det brukar då inte vara så många som räcker upp handen. Men när jag frågar hur många som har snattat är det betydligt flera som räcker upp handen. När jag frågar dem vad som är skillnaden mellan snatteri och stöld får jag svaret att det inte är något särskilt allvarligt att snatta - det har alla gjort - men stjäla skall man inte göra. Det är inte någon vetenskaplig undersökning som jag har gjort, men detta visar ändå attityden. Mot den här bakgrunden tycker jag att det är oerhört viktigt att det framgår tydligt och klart att stöld alltid är stöld. Det måste markeras att det är ett allvarligt brott. Det är därför som jag vill få bort snatteribegreppet.
Fru talman! Straffsystemkommittén hade ju, som jag tidigare sagt, ett förslag precis i motionens riktning. Vi får dock avvakta behandlingen av det i departementet.
Fru talman! Jag drar den slutsatsen att det verkar som om även socialdemokraterna inser att begreppet snatteri inte tas på verkligt allvar, framför allt bland ungdomar, och att det behöver utmönstras.

Fru talman! Jag ber att få instämma i Ingbritt Irhammars inlägg beträffande snatteri. Det är en ytterligare argumentering utöver den plädering som vi tillsammans gör i reservation 2 avseende mom. 4 i betänkandet. Jag ber att alla betänker det inlägg som Ingbritt Irhammar gjorde till stöd för den reservationen och den motion som ligger bakom. Begreppet snatteri har för övrigt varit föremål för förslag från Riksåklagaren. Det var en tidigare riksåklagare, men det är förvisso samma bedömningsgrund och samma myndighet.

Med anledning av Märta Johanssons inlägg vill jag också hävda att reservation 1 är oerhört angelägen att framhålla. Vi i riksdagen och andra är nu medvetna om att man i Personnummerutredningen och det övriga utredande som har pågått har kommit fram till att det har väldigt svåra följder för enskilda människor om man låter detta bero. Jag ber att få hänvisa till texten. Det är två synnerligen allvarliga fall som vi redan nu kan peka på, och förmodligen blir det många fler. Vi måste vidta de åtgärder som föreslås i motioner och reservationer.
Fru talman! När det gäller frågan om snatteri kontra stöld har jag inte mer att tillföra i den diskussionen. Jag anser att snatteri är ett väldigt allvarligt brott likaväl som stöld. Vi får förmodligen en ändring när Straffsystemskommitténs förslag kommer på bordet. Vi har ingen delad uppfattningen när det gäller Personnummerutredningen. Det är bara det att man i reservationen vill ha fram ett förslag till våren 1998. Också utskottet anser att det är angeläget, men vi får avvakta tills departementet får fram ett förslag.
Fru talman! Jag ber att få hänvisa till längst ned på s. 5 i betänkandet. Där noteras utan invändningar från socialdemokratiskt håll: "Utredningens förslag har remissbehandlats. Regeringen tog upp förslaget i budgetpropositionen för budgetåret 1995 95:100, bilaga 3.1 s. 91) och anförde att avsikten är att arbeta vidare med förslaget till lagstiftning i fråga om kriminalisering av obehörigt utnyttjande av annans identitet. Enligt vad utskottet inhämtat bereds frågan vidare i Justitiedepartementet. Utskottet anser att det fortsatta beredningsarbetet bör avvaktas och avstyrker bifall till motion Ju705." Detta är enligt min och många andras uppfattning en långhalning som är fullkomligt omotiverad.
Fru talman! Först vill jag tacka för det inlägg som Märta Johansson hade när det gäller etniska minoriteter. Utskottet kommer att ha en hearing just när det gäller dessa frågor. BRÅ:s utredning var i och för viktig. Men där tog man inte upp frågorna som har sin tyngdpunkt i invandrarnas levnadsförhållanden. Jag tycker heller inte att den utredningen var så klar och tydlig när det gäller särbehandling vid påföljdsval och straffmätning. Dessa frågor kommer vi att diskutera vidare när vi har hearingen. Det är väldigt positivt att motionen har fått ett sådant bemötande. Fru talman! Sedan vill jag återvända till den fråga som jag har debatterat en hel del. Det gäller eget bruk av narkotika. Märta Johansson berörde den frågan litet grand i utkanten och sade att utskottet inte delade den uppfattning som Vänsterpartiet har i reservationen. Tidigare var både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna motståndare till att man skulle kriminalisera. Det var man redan år 1988 när det infördes enbart böter i straffskalan. Man var även motståndare år 1993 när det infördes sex månaders fängelse i straffskalan. Det gäller att man inte skall kriminalisera ett socialt problem. De som vi ser som offer behöver i stället vård och rehabilitering. Där är det inte fängelsestraff som skall vara viktigt. Den debatten har legat nere i flera år och har inte lyfts upp. Jag hörde inga argument från Märta Johansson om vad det är som gör att Socialdemokraterna i dag har ändrat uppfattning. Vad är det för underlag som Socialdemokraterna i så fall vilar sin ändrade ståndpunkt på att denna ändring skulle vara effektiv i kampen?
Fru talman! Jag delar självfallet Alice Åströms uppfattning att det är viktigt med vård och rehabilitering och en tidig åtkomst av missbrukarna så att man kan sätta in verkningsfulla åtgärder. Men narkotikasituationen ser faktiskt annorlunda ut år 1998 än vad den gjorde år 1993. Den är betydligt allvarligare. Vi vidhåller att det bör vara den kriminalisering som det fattades beslut om år 1993. Ingbritt Irhammar och Alice Åström hade ett utbyte i den här frågan. Jag instämmer i den argumentation som Ingbritt Irhammar hade.
Fru talman! Situationen är annorlunda i dag jämfört med vad den var år 1993, och det stämmer verkligen. Men kan inte Socialdemokraterna se något samband med att vi har lagt en allt större tyngdpunkt på den repressiva delen och alltmer överlåtit frågan till strafflagstiftningen och rättsväsendet? Det har också inneburit att man i övriga delar av samhället, inom socialtjänst och inom andra organisationer, alltmer har känt att detta inte är deras ansvarsområde. Ansvaret har flyttas till rättsväsendet genom dessa åtgärder. Också det har bidragit till att försämra situationen. Sverige var unikt och oerhört skickligt i kampen mot narkotikan och mot missbrukets utbredning under en väldigt lång tid. Det var framför allt den socialdemokratiska narkotikapolitiken som lade grunden. Där lade man grunden på vård och rehabilitering och inte på det repressiva. Det är den borgerliga sidan som under de senare åren har drivit fram den repressiva utvecklingen. Vi har också fått en narkotikasituation som bara går åt fel håll. Är det inte dags att Socialdemokraterna också börjar titta på vad detta har inneburit för ansvarsfördelningen? Fru talman! Det viktiga är att vi stoppar utvecklingen och att vi allihop kan bidra till kampen mot narkotikamissbruk. Men om man ser att de åtgärder som vidtagits under de senaste åren snarare försämrar situationen än förbättrar den måste man titta på det och också våga ompröva det.
Fru talman! Vi har redan konstaterat att vård och rehabilitering är otroligt viktigt. Situationen är som den är. Vid en del av våra institutioner för vård och rehabilitering har antalet platser dragits ned, och institutioner har dragits in. Det beror självfallet på den ekonomiska situation som vi har haft i vårt land under de senare åren. Personligen hoppas jag att med en förbättrad ekonomi i vårt land skall vi också kunna tillgodose dessa behov.
Fru talman! När Märta Johansson räknade upp vilka grova brott för vilket det gäller livstidsstraff fanns inte narkotikabrott med. Men det är också en anledning till att få livstidsstraff. Problemet finns nära. Jag förstod det på riktigt när vi besökte Hinsebergs kvinnofängelse, där det finns kvinnor som är dömda till livstid och samtidigt har små barn att ta hand om. Det är en otrolig ovisshet. De kan inte planera och vet inte vad som kommer att hända med barnen och dem själva. De kvinnorna kan inte anses vara grova kriminella brottslingar, utan det handlar om mycket olyckliga omständigheter. Det kan vara så att män har plågat livet ur dem och att detta har lett till ett mord, eller de kan ha blivit lurade i knarkaffärer utan att själva egentligen vara särskilt grovt kriminella. Jag tycker inte att vi kan sanktionera livstidsstraff för kvinnor som befinner sig i den situationen. Samhällets ambition måste vara att de som är straffade skall återföras till ett laglydigt liv. Detta uttrycks ju också i alla våra mål. Då passar inte ett livstidsstraff in.
Fru talman! Vi berörs självfallet när vi träffar människor som är utsatta på det här viset. Men vi måste också skydda samhället, och vi har en allmän rättsuppfattning att ta hänsyn till. Att avskaffa livstidsstraffet skulle nog inte falla i god jord hos någon, inte heller hos mig.
Fru talman! Jag fick inte riktigt utveckla de problem som jag pekade på. Jag är inte för att vi på något sätt skall minska straffen. Det är klart att vissa brott kräver ett visst straff. Vad jag talar om är ovissheten, den psykiska pressen och att de här kvinnorna är förhindrade att göra något av tiden på anstalt, vilket ju faktiskt är meningen.

Fru talman! Jag skall säga några ord om droger i trafiken. Alla vill vi ju ha ett narkotikafritt samhälle. Alla politiska partier arbetar med det målet. Tyvärr finns det inget som i dag tyder på att vi närmar oss det målet. Narkotikan orsakar mycket lidande och är orsak till många av de brott som begås i samhället. Den är också ett stort hot i trafiken och på många arbetsplatser. I min motion med titeln Narkotikakommission, m.m. har jag, inspirerad av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, framfört att det är ytterst viktigt att vi får bort narkotikan från trafiken. Det är märkligt att vi efter årtionden med det här problemet ännu inte har en lagstiftning som medför ett effektivt förbud mot att framföra motorfordon, fartyg och båtar påverkad av narkotika. Miljöpartiet har därför i sin motion föreslagit att riksdagen hos regeringen begär en lagändring som ger ett effektivt förbud. Centern har en liknande motion, där man begär en nollgräns för narkotika i trafiken. Justitieutskottet avstyrker motionerna med motiveringen att det pågår en beredning och att en proposition beräknas avlämnas senast i höst. Fru talman! Jag ställer mig bakom reservation 3 av Kia Andreasson och Ingbritt Irhammar och delar den uppfattning som framförs i reservationen. Det är bra att Märta Johansson delar de här åsikterna, även om hon inte stöder motionerna. I dag på morgonen hade jag en diskussion om det här problemet med en polis. Han sade att det inte är något problem att göra ett ingripande mot berusade i trafiken, eftersom den berusades tillstånd ofta är uppenbart. När det gäller narkotikapåverkade ligger ribban däremot ganska högt, eftersom narkotikapåverkan är svår att upptäcka. Det är också svårt att påvisa att den påverkade är olämplig att framföra sitt fordon. Det är svårt att fastställa om ett prov skall tas, och det är svårt att få någon fälld när det inte finns några gränsvärden som gäller. Jag är övertygad om att de här svårigheterna att agera mot narkotikapåverkade i trafiken också minskar polisens engagemang att komma till rätta med problemet. I det här sammanhanget tänker jag på de anhöriga som berättade för mig att de flera gånger ringt till polisen och anmält sin egen son när han körde heroinpåverkad. De är oroliga för att han i sitt påverkade tillstånd skall skada eller döda sig själv eller någon annan i trafiken. Anmälningarna har aldrig lett till något resultat. Fru talman! Det är synd att inte fler har anslutit sig till reservationen. Riksdagen borde kunna agera vägvisare i stället för att avvakta förslagen i en kommande proposition. Fru talman! Jag delar Alice Åströms uppfattning att vi måste förbättra missbruksvården. Det har ju trots allt försvunnit en mängd LVM-platser. Antalet platser har under de senaste åren minskat från 1 300 till 342, utan att narkotikaproblemen har minskat i omfattning. Jag undrar också om Alice Åström känner till om någon har fått fängelse för eget bruk. Är det inte så att fängelsestraffet finns i straffskalan bara för att polisen skall ha möjlighet att t.ex. göra husrannsakan i en bil? För att en sådan husrannsakan skall vara möjlig måste det ju finnas fängelsestraff med i straffskalan.

Fru talman! Jag har inte de exakta siffrorna, men det finns människor som har dömts till fängelse för eget missbruk. Till en viss del har straffskalan funnits för att ge polisen större möjligheter att arbeta effektivt med husrannsakan, urinprovstagning, osv. Det jag har pekat på är att det här har lett till att mer och mer av missbruksvården, av ansvaret för att ta itu med missbrukssituationen har överlämnats till polisväsendet och rättsväsendet. Jag möter en mängd poliser som säger att det är bra att de har de här möjligheterna men att inget händer sedan i alla fall. Jag tror att beslutet att ha fängelse i straffskalan, den repressiva synen på missbrukaren, har bidragit till att man både inom socialtjänst och bland övriga agerande inom kommunerna har skurit ned på missbruksvården. Jag tror att det är viktigt att vi kommer tillbaka till den insikt och inställning som vi hade tidigare då vi var väldigt framgångsrika, att missbrukaren är ett offer och att missbruket är ett socialt problem. Vi behöver vidta åtgärder när det gäller socialtjänstlagstiftningen, LVM och insatserna på det området. Där skall de viktiga insatserna ske. Att ha fängelsestraff är en helt felaktig signal när det gäller den här gruppen. Vad det handlar om är vilket synsätt man har och vilka åtgärder som är de viktiga.
Fru talman! Jag är övertygad om att fängelsestraffet i det här fallet är ett verktyg för att man skall kunna vidta de här åtgärderna. Jag tror inte att missbruksvården har minskats därför att man i stället använder sig av fängelsestraffet. Missbruksvården har nog i stället minskats därför att man tror sig spara pengar, vilket jag är övertygad om att man inte gör.

Fru talman! I det här betänkandet besvaras också en motion som jag framlade i höstas, nämligen motion Ju718 där jag yrkade att riksdagen hos regeringen skulle begära att skyldighet att bistå den som är i nöd införs i svensk lag. Bakgrunden till motionen är att jag i olika sammanhang har uppmärksammat att svensk lag, i motsats till t.ex. fransk lag, inte ger den här skyldigheten. Detta har lett till en rad olika situationer där man har reagerat utifrån det allmänna rättsmedvetandet. Nu har utskottet gjort en ganska bra genomgång av rättsläget i de här frågorna. Vi kan konstatera att Straffansvarsutredningen har lagt fram förslag som ligger väl i linje med min motion. Enligt utredningsförslaget skall underlåtenhet att bistå en nödställd ge böter eller fängelse i högst två år. Utskottet har, vilket jag tycker är tillfredsställande, uttalat att det bör vara straffbart att underlåta att bistå nödställda. Utskottet säger sig visserligen inte vilja föregripa resultatet av beredningen av utredningen men framhåller ändå att en generell straffrättslig reglering av frågan kan bidra till att lagens innehåll i större utsträckning kommer att sammanfalla med det allmänna rättsmedvetandet. Vidare uttalar man att det torde vara särskilt viktigt att sådana nödsituationer som består i att någon utsätts för brott omfattas av en kommande reglering. Jag är medveten om att man nog inte kan komma så mycket längre än så. Det ligger väldigt nära ett bifall till min motion. Jag utgår därför ifrån att vi inom kort kommer att kunna behandla en lag i riksdagen som leder till ett fullständigt bifall till den motion jag lade fram förra hösten.

Fru talman! Om man besöker en modern fartygsbrygga påminner miljön mest om en driftscentral vid en stor processindustri. Det är en miljö som är helt olik den jag vistades i som ung styrman i början av En mängd olika automatiska system övervakar kontinuerligt alla relevanta maskindata. Navigeringen följs kontinuerligt, och radarbilder från resan lagras så att ett händelseförlopp, om det skulle vara önskvärt, kan rekonstrueras i detalj. Uppgifter om last, passagerare och besättning registreras i olika datoriserade system, och det är inga svårigheter att i efterhand få fram dessa uppgifter. Men mitt i denna datoriserade miljö ligger fortfarande den gamla kladden, skeppsdagboken, i huvudsak oförändrad sedan 1865, konstruerad för den tidens förhållanden med seglande skepp i oceanfart. För t.ex. modern färjetrafik är det fråga om helt oväsentliga uppgifter. Det är bl.a. uppgifter om middagsposition. Dessa förs för hand in i denna anteckningsbok, som dessutom ofta senare under högtidliga former renskrives i ytterligare en bok. Ett helt meningslöst arbete som inte gagnar någon. Visserligen tillåts numera en viss dispens av Sjöfartsverket, men dispensreglerna är så krångliga att det ofta inte lönar sig att söka. Man accepterar t.ex. inte att uppgifterna lagras i datoriserad form, utan kräver signerade utskrifter - något som är tekniskt omöjligt för t.ex. radarbilder. Utskottet utgår i sin skrivning från att tiden nog kommer att lösa dessa problem och att Sjöfartsverket i sinom tid kommer med bättre bestämmelser. Vi anser å andra sidan att en snabbare utveckling vore önskvärd och att Sjöfartsverkets målsättning kunde vara litet djärvare. En anpassning av reglerna till den tekniska utvecklingen är önskvärd. Det framgår av reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. Till detta betänkande har också fogats ett särskilt yttrande om sjöfylleri. Det finns många missuppfattningar om sjöfylleri och behovet av en promillegräns till sjöss. En sådan vanlig missuppfattning är att sjöfylleri är tillåtet. Så är inte fallet. I det fall där svåra olyckor har inträffat har föraren också kunnat ställas till ansvar, oaktat avsaknaden av en promillegräns. Sedan den nya lagen tillkom 1991 har rättspraxis ändrats, och jag vågar påstå att sjöfylleri inte är något stort problem i dag. Det är nog i stället så att det är svårt att visa något enskilt fall där en promillegräns skulle haft någon avgörande betydelse för sjösäkerheten. Detta framkommer också i Brottsförebyggande rådets rapport, som redovisades 1996. Fritidsbåtarna uppvisar en hög säkerhet. Antalet omkomna i fritidsbåtar var 33 under 1996. Merparten av dessa olyckor inträffade i små båtar och i insjöar. Den typen av olyckor påverkas inte av promillegränser, och det är i praktiken inte möjligt att kontrollera alla sjöar och vattendrag. Ett annat fel är att man jämför båtar med bilar. Det är inte så att trafiken till sjöss alltmer liknar biltrafiken, att båtarna blir allt större och går allt snabbare. Merparten av fritidsbåtarna är små och långsamma och framförs i låga hastigheter. 2 knop i en roddbåt och 7 knop i en snipa innebär inte samma risk som Av de nordiska länderna är det bara Finland som har infört promillegräns för båtar, och problemen med tillämpningen av lagen har varit stora. Ingenting talar för att detta ökar säkerheten till sjöss. Norge, som i många andra fall tillämpar regleringar, har ingen promillegräns, så ej heller Danmark. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns två huvudskäl mot ett införande av promillegräns. Det första är att skillnaden mellan surfingbrädor och stora tankbåtar är betydande, att skillnaden mellan 2 och 30 knop är avsevärd. Det andra skälet är att man inte bör införa lagar vilkas efterlevnad man inte kan övervaka och som av en bred allmänhet inte uppfattas som straffvärda. Förbudet att gå mot röd gubbe kan tjäna som ett exempel på det. Moderata samlingspartiet anser att dessa synpunkter bör beaktas i det kommande beredningsarbetet.

Fru talman! Låt mig först konstatera att det är något av en historisk dag. Ett enigt lagutskott, dvs. företrädare för riksdagens alla partier, har samlat sig till en kraftfull beställning till regeringen att snarast återkomma med lagförslag till riksdagen innebärande införande av promilleregel i sjölagen. Utskottet utgår dessutom från att regeringen i anslutning till dessa överväganden om drograttfylleri också tar ställning till kravet om en nollgräns för narkotika. Bakom detta eniga förslag från utskottet står företrädare för riksdagens alla partier. Den "milda västanfläkt" i form av någon enstaka motion för 20 år sedan har vuxit till "frisk kuling", då alla partier har gett förslag om att införa promilleregler i sjötrafiken. Intressant är att i motionerna läsa de olika infallsvinklar som motionärerna har haft som utgångspunkt i denna fråga men att de landat på en gemensam ståndpunkt: lagstiftningen måste skärpas i form av en promillereglering. Utgångspunkten för alla motionärer och lagutskottets resonemang är att det är viktigt att säkerheten till sjöss hålls på en hög nivå. Likheten mellan trafik på sjön och landtrafik har blivit tydligare. Det återkommer i flera av motionärernas pläderingar. Utskottets ordförande påminner i sin motion om att dagens trafik på sjön alltmer liknar trafik på land med allt högre hastigheter och att promillegränsen i sjölagen är en viktig förutsättning för att man effektivt skall komma till rätta med sjöfylleri. I den fempartimotion som jag har medverkat i pekar vi på den starka folkliga uppslutningen kring tanken på att all trafik skall utövas i nyktert tillstånd. Vi landar också på samma slutsats som övriga motionärer. Man skulle kunna säga att verkligheten har hunnit i fatt lagstiftaren. Det torde vara ett viktigt skäl till att den oförstående hållning som fanns i politiska kretsar under 70 och 80-talen nu har vänts till en aktiv insats för att höja trafiksäkerheten på sjön. De många olyckorna med både fritidsbåtar och tung yrkestrafik har säkerligen påverkat den förändrade hållningen. Det är dystert att så många blir svårt skadade och alltför många dödade i sjötrafiken innan en förändring har tvingats fram. Det är ett alltför högt pris om man skall se rationellt och mänskligt på hela frågan. Vad det handlar om är ju inte att söka nya anledningar till en straffpåföljd. Här handlar det om att få en trafikregel som har hög prevention, som innebär att man avhåller sig från olika former av drogberusning, för att kunna framföra olika typer av båtar och fartyg, utan att det innebär påtaglig fara för säkerheten till sjöss, för att nu använda utskottets egna ord. Det handlar alltså om att ge övervakande myndighet, dvs. sjöpolis m.fl., ett instrument för att enkelt kunna påvisa då tillbörlig nykterhet inte har iakttagits. En lagstiftning av detta slag är en viktig signal till alla - nämligen att i all sjöfart vara "spik nykter". Tom Heyman säger i sitt inlägg att sjöfylleri inte är något problem. Det är klart att man kan isolera sig i sin tankevärld och leva i den illusionen. Men om man talar med kustpolis och dem som finns i olika frivilliga organisationer för trafiksäkerhet på sjön säger de att det är ett betydande bekymmer, inte minst denna väldiga förändring med hur båtar ser ut och med vilken hastighet de framförs. Tom Heyman lutar sig, såvitt jag förstår, på det särskilda yttrandet till betänkandet, som har mycket av den obotfärdiges förhinder över sig. Att hänvisa till Danmark och Norge är inte heller särskilt imponerande. Vi kan ta jämförelsen när Sverige har gått före med att sänka gränsvärden i landtrafiken för nykterheten, där Norge nu följer efter och där Danmark kraftigt sänker sitt gränsvärde. Jag tror att Sverige än en gång kan bli föregångare för att höja trafiksäkerheten. Fru talman! Utskottet är välgörande tydligt i sin beställning till regeringen. Först slås det fast att det nu finns en stark uppslutning kring kravet på nykterhet i all trafik, inklusive sjötrafik, och att det efter det mer än fem år gamla förslaget från Väg och sjöfyllerikommittén inte har framkommit några avgörande omständigheter som talar mot införande av promilleregler även i sjötrafik. Utskottet slår fast att det inte finns några skäl att dröja med lagstiftning och uppmanar därför regeringen att snarast återkomma till riksdagen med lagförslag om införande av promilleregler i sjölagen. Jag tror, fru talman, att det är välgörande att lagutskottet är övertydligt i sin beställning. Utöver de tunga sakskäl som redovisas av utskottet finns det en intressant iakttagelse att göra när det gäller sättet att hantera den här frågan. I mer än ett par decennier har framstötar gjorts i riksdagen för att nå fram till den ståndpunkt som lagutskottet i dag pläderar för. Samtidigt har ett segt motstånd, blandat med passivitet och hänvisning till nya utredningar, präglat departementets agerande genom åren. Men också på myndighetssidan finns en tröghet. Brottsförebyggande rådet, som hade att utvärdera 1991 års ändringar i lagstiftningen, tog dubbelt så lång tid på sig för en sådan utvärdering som t.ex. den parlamentariska kommittén, Väg och sjöfyllerikommittén, behövde för att formulera ett hållfast förslag om införande av en promilleregel. BRÅ:s rapport försenades dessutom ett helt år. Jag tror att det har varit viktigt, fru talman, att det har funnits en uthållighet och en vilja till handlingskraft här i riksdagen och att vi har kunnat driva på i denna fråga. Det viktiga är inte främst att riksdagen har tagit ett initiativ för att få regeringen att agera. Det viktiga är att en förändrad och förbättrad lagstiftning enligt lagutskottets enhälliga förslag kommer att leda till en säkrare trafik på sjön. Det finns i riksdagen en övertygelse om att betydligt färre kommer att skadas eller dödas i sjötrafiken om lagstiftningen snabbt förändras så att självklara regler om nykterhet i sjötrafik kan upprätthållas. Det är ett viktigt bidrag med goda mänskliga förtecken som också blir ett starkt stöd för den nollvision som riksdagen i olika trafiksammanhang så ofta uttalat. Jag vill, fru talman, med det anförda yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 13.

Fru talman! Det låter på Elver Jonsson som om trafiksäkerheten på sjön vore ett stort problem och att stora grupper av sjöfarare drabbas av olyckor. Det är faktiskt inte så det förhåller sig. Som jag sade förut är sjötrafiken säker. Det finns egentligen inget fog för att påstå att antalet olyckor skulle minska om man inför en promillegräns. Jag har själv erfarenhet från fritidsbåt från praktiskt taget varje sommar under hela mitt liv. Jag har inte konstaterat att detta är något problem. De organisationer som ägnar sig åt detta i form av Svenska Båtunionen och det nordiska båtrådet, som representerar samtliga stora seriösa segelsällskap i Sverige och i Norden, har konstaterat att det är fler nackdelar och mer osäkerhet med ett införande av en generell promillegräns än fördelar. Nordiska båtrådet säger bestämt nej till införandet av en generell promillegräns till sjöss.
Fru talman! Jag är bekymrad över att Tom Heyman, som ändå har en betydande sjöerfarenhet, talar som om sjöonykterhet inte existerar. Den är påtaglig, och den blir särskilt alarmerande då unga människor i fritidsbåtar med höga hastigheter kör ungefär lika fort som man kan köra i landtrafik. Det stora antalet dödsolyckor och det ännu större antalet svårt skadade är ett stort problem. Därför avfärdar jag Tom Heymans påstående om att det inte är ett problem. Jag skulle också vilja efterlysa Tom Heymans recept för att höja sjösäkerheten i samband med den onykterhet som ändå förekommer. Jag känner mig befryndad med utskottet, som är så tydligt på denna punkt. Man vet nu vad man vill. Det finns stöd från moderata motionärer. I sakfrågan har de moderata lagutskottsmedlemmarna ställt upp bakom beställningen. Därför kan vi ta Tom Heymans invändningar med ro.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att det inte förekommer sjöfylleri. Det vet vi att det gör. Vi har också haft ett antal spektakulära olyckor med snabba motorbåtar där alkohol har varit med i bilden. Men de olyckorna förhindrar vi inte med en promillegräns. De fallen hade kunnat lagföras alldeles oavsett promillegräns med den lagstiftning som redan finns. Det vi får i och med lagstiftningen är en möjlighet att införa kontroller och sätta fast dem som på midsommarafton tar sig fram i snipor och kanoter med en starköl och en sup i sig. Det är inte riktigt den typen av kontrollsamhälle som jag vill ha.
Fru talman! Man skulle med tanke på Tom Heymans plädering kunna fundera på vad det skulle innebära att ta bort promilleregeln i landtrafiken. Det är ingen större skillnad i en hel del av dessa fall. Attityden också i sjölagen är att man skall framföra båtarna säkert och att sjöfylleri inte är tillåtet. Vad det handlar om är ett enkelt instrument för att konstatera om det är fråga om sjöfylleri eller grovt sjöfylleri eller inte. Det skulle underlätta. Jag tror, fru talman, att det viktigaste är den signal som lagstiftaren ger om att fylleri och framförande av båtar och andra fartyg inte är en acceptabel kombination. Jag tror att det värdet är större än vad vi kan ana. I den delen kommer det att vara ett gott bidrag till en förbättrad säkerhet på sjön. Min förhoppning är att vi nu har satt ett sådant tryck på departementet att det äntligen kommer en sådan för trafiksäkerheten på sjön god lagregel. Jag hoppas att utskottets talesman kan bekräfta detta.

Fru talman! Om man framför ett motordrivet fordon i berusat tillstånd och det kan konstateras att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille döms man för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Om 1,0 promille kan konstateras kan man dömas för grovt rattfylleri. Straffet kan då bli två års fängelse. När det gäller sjötrafiken infördes en straffbestämmelse 1966 som innebär att den som framfört ett fartyg eller haft en uppgift ombord som varit av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då varit så påverkad av alkoholhaltiga drycker att fartyget inte kunnat framföras betryggande döms för sjöfylleri. I sjölagen finns det inte några promillegränser, och det är ett problem. Krav på att sådana införs har framförts i motioner från samtliga partier under den allmänna motionstiden hösten 1997. Liknande krav har funnits under flera år. Dessa har avslagits i avvaktan på att regeringen skulle komma till riksdagen med en proposition. Flera utredningar har behandlat trafikonykterhet - senast Drograttfylleriutredningen. Det är nu ett helt enigt utskott som begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag om införande av promilleregler även till sjöss. Utskottet är medvetet om att det kan bli gränsdragningsproblem, då sjölagen omfattar allt ifrån segelbrädor och kanoter till stora atlantångare. Den omfattar också alla som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Därför blir en lagstiftning mer problematisk än när det gäller rattonykterhet, då det bara finns en förare. Men redan 1992 lade Väg och sjöfyllerikommittén fram förslag till en utformning av en promillegräns för grovt sjöfylleri. Alkoholförtäring i samband med sjötrafik är inte förenligt med de krav sjölivet ställer, och det kan leda till ökade risker för allvarliga olyckor. Det har vi sett i flera fall. Vi vet att antalet fritidsbåtar har ökat kraftigt och att trafiken på vattnet har blivit allt tätare. Dessutom har alltfler fritidsbåtar kapacitet för höga hastigheter. Under sommaren kan trafikförhållandena till sjöss nästan likna dem som finns på landsvägarna. Därför fordras det också till sjöss reaktionssnabbhet och ett gott omdöme. Det råder en stark uppslutning bland allmänheten kring att promillegränser införs. Av den utredning som Brottsförebyggande rådet gjorde för något år sedan framgick det att 80 % av båtklubbsordförandena, alla sjöpolisenheter utom en, över 90 % av dem som svarat från kustbevakningen och alla utom tre inom lotsenheterna var för att ett gränsvärde för grovt sjöfylleri införs. De yrkesverksamma menar att ett gränsvärde skulle ha en allmän preventiv effekt och underlätta deras arbete under förutsättning att också de skulle få möjlighet att utföra rutinkontroller med alkoholutandningsprov till sjöss. En frivillig överenskommelse finns redan i dag mellan arbetsgivarsidan och fackförbunden. De har infört egna regler innebärande 0,2 promille under arbetstid och 0,4 promille under fritid, då de regler om 0,8 promille som anges i STCW-konventionen är för höga. Men, fru talman, det kan inte vara arbetsmarknadens parter som skall avgöra vilka promilleregler som skall gälla, utan det skall givetvis riksdagen göra. Brott mot sjöfyllerilagen kommer oftast till rättsväsendets kännedom som ett resultat av att allmänheten tipsat om att ett sådant brott begåtts, till skillnad mot rattfylleribrott som i mycket stor utsträckning upptäcks genom polisens kontroller. Men i jämförelse med rattfylleribrotten är andelen fall med höga promillehalter mycket stor vid sjöfylleribrott, och detta är mycket allvarligt. Utskottet anser, som jag tidigare sagt, att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Till betänkandet har två reservationer lämnats. En berör införande av obligatoriska förarintyg. I december 1997 behandlade och avslog riksdagen en motion med samma innehåll som den som nu skall avgöras. Det finns redan i dag kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, dvs. båtar som har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Dessa förare måste ha skepparexamen för att få föra fartygen. När det gäller mindre fritidsbåtar finns det inget formellt krav på förarintyg, men Sjöfartsverket samarbetar sedan länge med fritidsbåtsorganisationerna om att fritidsbåtförare frivilligt skall lära sig navigation och sjövägsregler. Ser man till folkbildningsorganisationernas kursutbud, finner man att de flesta har kurser som leder till förarbevis i sina program. Utskottet har inte funnit något skäl att frångå det ställningstagande som riksdagen gjorde i december Heyman, som yrkar att manuell hantering av skeppsdagbok slopas och att alla handels och fiskefartyg skall övergå till modern ADB-teknik. Fru talman! Det finns redan i dag en möjlighet att få dispens för att på frivillig väg övergå till att föra skeppsdagbok med ADB-teknik. Så sker också i viss omfattning. Sjöfartsverket följer utvecklingen och kommer självfallet att vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga, om det skulle visa sig vara besvärligt att fortsätta att föra skeppsdagbok manuellt. Utskottet utgår också från att regeringen följer frågan och avslår därför motionen. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det finns kanske egentligen inte någon anledning för mig att ta ordet i anspråk sedan vice ordföranden i lagutskottet har talat på ett så föredömligt sätt. Jag har ingen annan uppfattning än vice ordföranden. Hela lagutskottet står bakom majoriteten i huvuddelen av detta betänkande med undantag av ett par punkter. Men jag fann ändå anledning att begära ordet för att notera det genombrott som jag hoppas att utskottets betänkande nu kommer att få när det gäller att få till stånd en promillegräns i sjötrafiklagen. Jag gläds gärna med Elver Jonsson i den här frågan och vill gärna ge honom ett erkännande. Han hör till de motionärer som länge har arbetat med den här frågan, och han har under många år återkommit till utskottets behandling med krav på just en promillegräns i sjötrafiklagen. Vi har också från Centerpartiet i årets motionsflod med en kommittémotion bidragit till vindstyrkan i den här frågan. Jag hoppas att det, med den klara ställning som utskottet nu har tagit, skall bli en snabb åtgärd för att få till stånd en promillegräns. Jag vill också tacka utskottets socialdemokrater för ett mycket tydligt ställningstagande, en stor pragmatism och integritet i frågan, som jag tror har bidragit till att vi har lyckats få ett tryck när det gäller att föra frågan framåt. Även Tom Heymans partikamrater står ju bakom betänkandet i den här frågan, och jag hoppas att de gör det fullt ut. En promillegräns skulle inte ha någon betydelse för sjösäkerheten, säger Tom Heyman i debatten. Jag skall inte öppna för någon längre debatt med Tom Heyman i frågan. Jag tror däremot att den skulle ha betydelse för sjösäkerheten. Inte minst skulle den ha en förebyggande effekt. Det förefaller ju konstigt att man, om man vet om att sjöfylleri förekommer, inte vill göra någonting åt det. Skulle man ha samma syn på trafiksäkerheten på våra vägar på land, skulle man bryta mot en fullständigt vedertagen princip i samhället i dag, då det råder fullständig enighet om att man måste ha regler som reglerar de här frågorna i landtrafiken. Under de år som vi har behandlat den här frågan i utskottet har jag märkt att det mer och mer råder samstämmighet om att vi bör ha lika regler för trafik till lands som för trafik till sjöss. Nu finns den möjligheten. Jag tror att det är ett viktigt steg mot en lika behandling som är nödvändig och ett viktigt steg mot en preventiv effekt för fylleri över huvud taget i samband med trafik av olika slag. Vi har också i vår motion L906 från Centerpartiet tagit upp ett resonemang kring narkotika i samband med trafik. Vi har i andra sammanhang krävt en nollgräns för narkotika i vägtrafiken, och vi gör det även i den här motionen när det gäller sjötrafiken. Även på den punkten är utskottet tydligt. Jag ber att få tacka för en positiv behandling från mina utskottskamraters sida. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Det är inte så att jag har sagt att jag vet att det förekommer fylleri men att man inte skall göra någonting åt det. Det skall man visst göra. Men det befintliga lagrummet räcker faktiskt för att göra ingripanden i de fall som vi har sett och i de fall som jag har hänvisat till. När det gäller fritidsbåtarna rör sig väldigt många av dem i mycket låga hastigheter. De är närmast att jämföra med fotgängare. Då kan man utveckla det till att det kanske skall vara promillegränser för fotgängare som också rör sig i trafiken i vårt samhälle.
Fru talman! Jag tycker att olycksstatistiken på det här området talar för att de möjligheter att åtgärda detta som finns inte är tillräckliga. Jag förstår inte vad Tom Heyman egentligen har emot att göra lagstiftningen likartad när det gäller vägtrafik och sjötrafik. Har Tom Heyman några andra åtgärder att ta till för att lösa de här problemen, utöver de som redan finns och de som föreslås i betänkandet? Jag har inte sett några sådana.
Fru talman! Det här problemet är icke så stort som det har målats upp. Den olycksstatistik som finns ger inte belägg för att det här är något problem. I de fall där det har varit problem med snabba motorbåtar, är dessa geografiskt begränsade till i huvudsak områdena runt Stockholms inre farvatten. I huvuddelen av landet finns inte de här problemen. Då behöver vi inte ha en lagstiftning som riskerar att bygga upp en kontrollapparat som vi faktiskt inte vill ha.

Fru talman! Vänsterpartiet anser att bibliotekslagen är en mycket bra lagstiftning. Vi har länge strävat efter att också få bra och kvalitetssäkrade bibliotek. Den här lagen trädde i kraft för drygt ett år sedan. Den syftar främst till att garantera avgiftsfria boklån och ett väl fungerande nätverk som binder samman de olika biblioteken med varandra. Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande. Man skall också samverka med folk och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Lagen slår också fast att varje kommun skall ha ett folkbibliotek. Likaså anges målen för folkbiblioteken. Det här tycker vi i Vänsterpartiet är väldigt bra. Vi är glada att detta äntligen har kommit till stånd. När vi fattade beslut om en bibliotekslag i december 1996, fick Vänsterpartiet ett tillkännagivande vad gäller kvalitetssäkringen av biblioteken. Med anledning av detta har jag bifogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Den här frågan är nu under beredning i Regeringskansliet, och det är ju bra. Men jag måste ändå framföra vår kritik mot att den här frågan inte i tillräcklig utsträckning har lyfts fram. Man har ännu inte, trots att man haft ett drygt år på sig, kunnat lägga fram förslag till diskussion och behandling. Vi kan t.ex. göra en jämförelse med kasinofrågan. Den 25 februari 1997 fattade kulturutskottets majoritet - tyvärr vill jag säga - ett beslut om att regeringen utan dröjsmål skulle pröva den frågan. Det finns starka skäl, sade man i utskottet, som talar för att kasinon med internationella regler skall tillåtas i Sverige. Månaden efter fattade riksdagen beslut i frågan. Den 12 mars i år läggs en proposition på vårt bord. Då kan man ju jämföra med att den här viktiga frågan - som ändå strävar efter demokrati osv. - skall behöva ta så lång tid. Jag måste säga att det här är en felprioritering av regeringen. Hur kan man före ett förslag om bibliotekssäkring komma med ett förslag om liberaliserad spelkultur, ett beslut som fattades efter bibliotekslagen? Hur kan man som socialdemokrat acceptera att ett förslag om en infrastruktur som leder till ökat spelande och spelmissbruk kommer före ett förslag om god kultur och utbildning? För mig är det här obegripligt. Som ni hör blir jag faktiskt litet upprörd när jag pratar om det här. Dessutom är ju bibliotekslagen rätt så ifrågasatt. En stor majoritet hävdar att bibliotekslagen kommer att försämra kommunernas vilja att satsa på bibliotek, att kommunerna enbart kommer att upprätthålla den miniminivå som lagen anger. Då kan man fråga sig om ni delar reservanternas uppfattning i kulturutskottet att en kvalitetssäkring av biblioteken inskränker den kommunala självstyrelsen. Jag hävdar i stället motsatsen; att bra kvalitetssäkrade folkbibliotek, universitetsbibliotek och skolbibliotek är bra för demokratin, och att de därmed också stärker de lokala möjligheterna till självstyre. Det här är en väldigt viktig fråga. Jag undrar varför man över huvud taget gick med på ett tillkännagivande om kvalitetssäkring av biblioteken och sedan i den prioritering som man gjorde lyfte upp kasinona. Man har alltså inte lyft fram den viktiga demokratifråga som gäller folkbiblioteken. I det här betänkandet har Vänsterpartiet tre reservationer. Reservation 2 handlar om allmänhetens tillgång till informationsteknik på folkbiblioteken. Vänsterpartiet anser att det är bra att huvudbiblioteket i varje kommun har möjlighet att utan kostnad ansluta sig till SUNET. Så är det i dag. Men det här gäller bara under en begränsad tid - så länge försöket pågår. Sedan förutsätts det att kommunerna själva skall stå för kostnaderna. Men alla vet ju att kommunernas ekonomier är rätt ansträngda i dag. Det är alltså inte säkert att man har möjlighet till detta. I Vänsterpartiet vill vi gå längre. Vi vill att alla bibliotek fritt skall kunna koppla upp sig till nätet. Vi vill garantera att allmänheten i hela landet får en möjlighet till informationsteknik på biblioteken. Vi anser att det här är en statlig angelägenhet. I reservation 3 yrkar vi att staten skall stå för uppbyggnaden av informationsteknikens infrastruktur. Vi anser att det är lika självklart att staten skall stå för den här infrastrukturen som det är att den skall stå för vägar och järnvägar. Det måste helt enkelt finnas en samordning även på det här området. Annars riskerar folk i glesbygd att få sämre tillgång till informationstekniken än de som bor i storstäder. Vi måste ta ett samhällsansvar i de här frågorna. Det är inte enbart ekonomiska frågor som skall styra hur utvecklingen skall bli. Det är också de demokratiska fri och rättigheterna som måste vara vägledande. Här måste vi, tycker jag, ta ett politiskt ansvar. I reservation 4 tar Vänsterpartiet upp frågan om att ytterligare utveckla bibliotekens möjlighet att låna ut cd-romskivor på ett liknande sätt som man gör med böcker. Det skall alltså vara ett fritt lån. Cd-romskivor är ju som alla vet ett väldigt värdefullt hjälpmedel för barn med inlärningssvårigheter. Det här är en klassfråga som jag egentligen tycker att arbetarrörelsens parter borde kunna göra gemensam sak i. Vi måste arbeta för att vidareutveckla folkbiblioteken, skolbiblioteken och arbetsplatsbiblioteken så att tillgängligheten ökar för de grupper som inte har råd med dyra bokinköp, egna datorer och cd-rom. Vi måste arbeta för att biblioteken blir en mötesplats där olika åsikter och kunskaper kan diskuteras på lika villkor. Jag kan här också ta upp ett annat skräckexempel. Det kommer från biblioteket i Borgholm. Borgholm har ju också ansökt om att få ett statligt kasino. Jag vet inte om de här två frågorna hänger ihop. Men på biblioteket i Borgholm får man inte lägga ut protestlistor som gäller kasinofrågan. Kommunstyrelsen är för att man skall ha kasinon. Men i andra frågor, frågor där kommunstyrelsen är positivt inställd till en fråga, då går det alldeles utmärkt att lägga ut protestlistor på biblioteket. Jag vill fråga om det är det som är den kommunala beslutanderätt som vi, i och med att vi försöker vidga och öppna biblioteken, skall inskränka. Jag tycker att det är självklart att våra bibliotek skall vara öppna för alla typer av åsiktsriktningar. Det skall man inte från kommunens sida kunna förhindra på något sätt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Fru talman! Ibland går det snabbt från ord till handling, vilket den förra talaren belyste. Den dagen vi slutar att bli upprörda över det tror jag att vi har förlorat en stor del av vår demokratiska process. Under de senaste 20 åren - det är en lång period - har 599 biblioteksfilialer lagts ned i landet. Ni hörde rätt - 599 biblioteksfilialer på 20 år. Många otraditionella lösningar kommer självklart till stånd för att man skall klara av att bibliotek ändå, trots att kommunen egentligen inte har råd. Det kan vara allt från att ideella föreningar tar över till att man samkör med posten, bokhandeln eller någon affär. Men trenden är utomordentligt allvarlig. Det är i detta sammanhang som jag tycker att man måste mota Olle i grind, när alltfler röster höjs för att man skall ta ut avgifter för att finansiera öppethållandet. Det är i detta sammanhang som man måste se det beslut som Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har fattat här i riksdagen om att bibliotekslån skall vara avgiftsfria. Det har varit en 20-årig utveckling åt ett håll. Man kan säga att en nedlagd filial kan ersättas med en bokbuss eller med ett integrerat folk och skolbibliotek. Fantasin har inga gränser i detta sammanhang. Och vi vet att de som bor i ett samhälle gör i stort sett allt för att få behålla sitt bibliotek öppet. Men varför motionerar jag om att bibliotekslån skall vara avgiftsfria när vi har fattat detta beslut här i riksdagen? Jo, därför att när en bok inte finns inne på ett bibliotek måste den beställas. Det är då naturligt att de små biblioteken självklart måste beställa hem böcker oftare och i större utsträckning än de större biblioteken. Bokbeställningen innebär en kostnad för porto, och portot belastar den som beställer boken. Jag menar därför att bibliotekslagen i detta fall inte gäller. Detta slår hårt mot de bibliotek som finns kvar i glesbygden och i skärgården, eftersom det är lättare att välja att låna böcker där man inte behöver beställa hem böcker och betala för det. Då blir det ännu färre som går till de små biblioteken.

Fru talman! Jag undrar om Monica Widnemark utifrån de kulturpolitiska målen kan kommentera den 20-åriga utvecklingen som har inneburit att 599 biblioteksfilialer har lagts ned?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

Fru talman! För mig är det, Monica Widnemark, viktigt att biblioteket kan vara en offentlig mötesplats där olika åsikter kan florera och där man har tillgång till fria boklån, till cd-rom, till Internet osv. Man har alltså möjlighet att koppla upp sig helt fritt och gratis. SUNET står dock bara under en kort tid till bibliotekets förfogande som gratis uppkoppling. Jag undrar om det övervägs på regeringsnivå att den här möjligheten får bestå. Den kommunala ekonomin är ju inte den allra bästa. Risken finns att denna möjlighet att koppla upp sig på SUNET inte längre finns när det här erbjudandet upphör, eller också måste man kanske erlägga en avgift för detta. Det tycker jag vore tråkigt. Jag är glad över vad vi nyss fick höra, nämligen att förslag till beslut kommer vad gäller nästa års budget och planerna för biblioteksverksamheten. Det tackar jag för.

Fru talman! Det gläder mig att Elisabeth Fleetwood som representant för Moderata samlingspartiet säger att biblioteken kanske är den viktigaste kulturfrågan. Kan Elisabeth Fleetwood kommentera utvecklingen under de senaste 20 åren utifrån Moderaternas kulturpolitiska mål - detta med tanke på att

Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att det inte bara finns en väg. Här måste man verkligen samarbeta. Jag undrar bara hur Moderata samlingspartiets förslag ser ut för att mota Olle i grind. Tre partier har ju fattat beslut om att bibliotekslån skall vara avgiftsfria. Det är ett sätt att markera från de partiernas sida. Hur ser Moderata samlingspartiets förslag ut när det gäller att bryta trenden att biblioteksfilialer och bibliotek läggs ned?

Fru talman! Jag vill gå rakt på sak och fråga Elisabeth Fleetwood om hon tror att det är den bibliotekslag som finns sedan drygt ett år tillbaka som gjort att 599 biblioteksfilialer har lagts ned. Jag tror inte att det är så. Tvärtom tror jag att bibiliotekslagen har räddat många bibliotek och att antalet nedläggningar utan den här lagen skulle ha varit ännu större med tanke på den dåliga ekonomi som i dag råder ute i kommunerna. Det är beklagligt att man på den kommunala sidan faktiskt kan begränsa den folkliga yttrandefriheten på grund av att majoriteten i kommunstyrelsen inte gillar allt vad folket i kommunen tycker. För mig är det en självklarhet att yttrandefrihet skall få gälla också på biblioteken.

Fru talman! Självklart tycker inte heller jag att vi från riksdagens sida skall komma med pekpinnar, och inte heller skall kommunstyrelserepresentanter ha rätt att göra det när det gäller vad kommuninvånarna skall tycka eller vad de skall ha rätt att framföra.
Värderade talman! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna. Det är orimligt att riksdagen skulle ange hur en kommun skall hålla kvaliteten hög på sina bibliotek. Bibliotekslagen, som vi fattade beslut om förra året, är tyvärr onödig. Den kräver så litet att den knappast stimulerar en enda kommun att med hänvisning till bibliotekslagen göra några satsningar. Jag tror att t.ex. de bibliotek som lagts ned hade kunnat läggas ned med hänvisning till bibliotekslagen. Redan nu hade man så mycket att bibliotekslagen tillåter att minska antalet bibliotek. Lagen strider mot den kommunala självstyrelsen, det är huvudpoängen. Det är en kommuns väljare som skall reagera på hur bibliotekslagen sköts, inte Sveriges riksdag.

Fru talman! Kulturutredningen föreslog i sitt betänkande att de medel till fonogramstöd som i dag disponeras av Kulturrådet och Rikskonserter skulle sammanföras till ett enda fonomgramstöd, som Kulturrådet skulle kunna fördela. Utredningen fann det också vara angeläget att man arbetar för att öka antalet fria producenter inom fonogramutgivningen och för att bredda utgivningen. I sin kulturproposition 1996/97:3 anförde regeringen att det finns skäl som talar för att medel till fonomgramproduktion bör fördelas på fler, men man föreslog med hänvisning till en del remissyttranden över utredningsförslaget att fonogramutgivningen skulle fortsätta i oförändrad omfattning. Här föreligger en motsägelse i regeringens agerande. Sten Svensson har i en motion tagit upp frågan. Den berör dessutom frågan om konkurrensfrihet på det här området, att man skulle utvärdera hur det hela har utfallit. Vi har funnit anledning att stödja motionsyrkandet på den punkten. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Musik och folkmusik är väldigt viktiga frågor. Musiken, folksången och dansen måste få möjligheter att bevaras och utvecklas. Folkmusik är en viktig del i våra liv. Den är gränsöverskridande, där kan folk mötas i rytm och rörelse utan att för den saken kunna tala samma språk. Musik, dans och folkmusik är integrerande och för oss närmare varandra. Folkmusiken återuppstår också i ny tappning i ungdomsmusiken. Den engagerar både professionella och amatörer. Folkmusiken är medryckande, generationsöverskridande och förenar kulturer. Det är också en exportvara. Det är vi alla helt överens om. Dock har vi inte lyckats finna lösningar på hur Eric Sahlströms institut skall garanteras en långsiktig finansiering. Folkmusiken är i högsta grad en nationell fråga. Men jag är inte helt övertygad om att det just är dit pengarna skall gå. Jag anser att vi först måste ha en helhetssyn över Musiksverige innan vi beslutar hur stort statligt stöd skall utgå för folkmusikens bevarande. Kanske är det i Stockholm eller i Falun ett nationellt centrum skall byggas upp, eller också är det flera regionala centrum med olika inriktningar vi skall ha. Jag vet faktiskt inte vad som är bäst. Vi måste också få rätsida på hur musikerna kan öka sin självfinansiering. Hur skall folkmusikutövare få tillgång till upphovsrättsliga pengar? Vänsterpartiet anser att även utövare av folkmusik på lämpligt sätt borde kompenseras för detta. Det är det som vi egentligen bör diskutera och ta ställning till. Det är de övergripande områdena som riksdagen först och främst måste diskutera. Vi måste diskutera införande av kassettavgift, kanske inrättande av en folkmusikfond och olika avtal på det här området. De här frågorna hoppas jag att vi får möjlighet att återkomma till senare. Jag är också relativt övertygad om att Eric Sahlströms institut kommer att överleva ännu en tid. Vänsterpartiet har i tidigare yrkanden föreslagit en musikutredning, som skulle ha till uppgift att titta på alla dessa frågor i ett helhetsperspektiv. De yrkandena har dessvärre blivit avslagna. Därför har Vänsterpartiet nu anslutit sig till en miljöpartireservation, reservation 3 i betänkandet. Det handlar om en kartläggning av musiklivet. Jag tror att det är nödvändigt att vi återkommer till en övergripande utredning om musiklivet i stort, hur vi skall stödja arrangörsleden ytterligare och hur vi löser de upphovsrättsliga frågorna, så att alla musikgenrer har en möjlighet att överleva och växa. Vänsterpartiet kommer åtminstone att återkomma i denna fråga.

Fru talman! Svensk musikpolitik har drabbats av ett stort svart hål. Faktum är att vi fortfarande inte vet hur de redan beslutade nedskärningarna och omprioriteringarna inom musikens område drabbar ute i yttersta led. Vi vet dock att de drabbar. Vi vet också, tack vare Kulturrådets utredning, att länsmusiken i Sverige utvecklas hela tiden - om någon nu hade trott någonting annat. Redan 1995 utförde regionala musikorganisationer 14 400 konserter som nådde 1 564 300 lyssnare. Hälften av konserterna var riktade till barn och ungdomar. Att beslutat sparbeting får konsekvenser för musiken är självklart, det vet vi alla. Orkestrar läggs ned, alltfler tvingas ut på frilansmarknaden, en marknad som till 80 % finns i Stockholm, Göteborg och Malmö - med andra ord en ökad centralisering. Kommunala musikskolor utanför storstadsområden får svårt med rekrytering av lärare om det inte finns en länsorkester som kan erbjuda arbetstillfällen, också, skulle jag säga. Karriärvägen för unga musiker riskerar att utarmas. Fru talman! För varje krona som vi satsar på musik får vi så oändligt mycket tillbaka, inte bara i mänsklig tillväxt utan också i krassa ekonomiska värden. Svensk musikexport ligger trea på exportlistan och omsätter mellan 1 och 43 miljarder kronor beroende på vad man räknar in. Popmiljonären Per Gessle i Halmstad betalade 29 miljoner kronor i skatt år 1995. Det hade räckt att driva en musikskola i Halmstad som är tre gånger större än den som redan finns. Därför, fru talman, är riksdagens njugga inställning till musik och svensk musikpolitik en fullständig gåta för mig. Miljöpartiet kräver nu tillsammans med en stor del av musiklivet en kartläggning av hela musiklivet. Innan ett sparbeting görs och kostnaderna vältras över på landsting skall vi veta vad som händer om ett läns enda professionella musikensemble eller länets pedagogiska skolverksamhet bortrationaliseras. Vill vi inte ha professionella musiker längre? Det är en polemisk fråga. Självfallet vill vi det. Avsaknad av topporkestrar kommer med säkerhet att leda till att breddmusiken och det nu utbredda amatörmusicerandet tappar terräng, så att vi kanske inte får det vi vill. Det är ännu inte för sent att göra en uppföljning. Jag vet att Kulturrådet nu går vidare i utvärdering sektorsvis, men Miljöpartiet kräver helhetssyn. Vad innebär beslutat sparbeting för t.ex. tonsättare? Ett fungerande musikliv krävs för deras yrkesutövning. Det finns kanske runt 1 000 tonsättare i Sverige i dag, varav en handfull är kvinnor. Fler är det inte. Gruppen är mycket sårbar. Honnörsord tycker jag skall vara helhet och kvalitet, och inte snuttifiering. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 under mom. 5. Låt nu regeringen komma tillbaka till riksdagen med en rapport om kartläggningens resultat, och stoppa sparbetinget på musik i vårens budgetproposition! Fru talman! Jag vill säga ett par speciella ord om folkmusik. Om det är så att vi i riksdagen anser att folkmusiken borde få en högre status i Sverige, såsom i de övriga nordiska länderna, så måste vi visa det på något sätt. Ett sätt är att vi redan har gett Falu musikfestival ett nationellt uppdrag på tre år. Ett annat sätt kan vara att stödja utveckling av nationella folkmusikcentrer. Eric Sahlströms institut i Tobo i Uppland invigdes i januari i år. Många goda krafter har samarbetat för att göra detta möjligt. Institutet kommer speciellt att arbeta för nyckelharpans fortlevnad och utveckling. Även folkmusik och folkdans kommer att få stort utrymme på institutet. Nyckelharpan kommer att bli korad som nationalinstrument inom en snar framtid, tror jag. Att arbeta med kultur innebär i dag ofta att man måste lägga ned mycket tid på att hitta pengar. Folkmusik och nyckelharpa har det inte lätt i sponsringskonkurrensen. En ekonomisk trygghet till drift av Eric Sahlströms institut är därför mycket angelägen. Därför stöder jag reservation 2 under mom. 3, där man vill att riksdagen uttalar att regeringen återkommer med förslag till kontinuerligt, långsiktigt stöd.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet, och avslag på de fyra reservationer som finns. I tre av dessa fyra reservationer vill man ha en utvärdering eller en kartläggning av litet olika saker inom främst musiklivet, men också på teaterområdet. Vi har haft en period av utredningar och överväganden inom kulturområdet. Den perioden ledde fram till kulturpropositionen hösten 1996. Beslut fattades här i kammaren för drygt ett år sedan. Mot den bakgrunden tycker jag att det är litet onödigt att omedelbart sätta i gång en ny omgång av utredningsapparaten. De beslut som fattades i december 1996 blev riktningsgivande för utvecklingen på de olika kulturområdena. De har börjat omsättas i praktiken under 1997. Rimligen borde detta få tid att verka ett tag innan vi börjar utvärdera och titta på det hela. Det är mycket klart preciserat att Kulturrådet har ett utvärderingsansvar inom kulturområdet, med vissa speciella uppgifter just på musikområdet. Men att det finns speciella, särskilt viktiga uppgifter, innebär inte att Kulturrådets ansvar på andra områden kommer bort. Särskilt när det gäller vad som händer inom musiklivet vill jag med bestämdhet påstå att de beslut som fattats om länsmusiken, och de konsekvenser dessa får, med alla säkerhet mycket tydligt och klart kommer att framgå på olika sätt. Företrädarna för musiklivet runt om i landet saknar nämligen vare sig talförmåga eller instrument att framföra detta på musikalisk väg om så skulle vara. Vi kommer utan tvekan att få reda på om det är det som Ewa Larsson framhåller, och som närmast liknar domedagsprofetior, som blir följden av besluten eller om det blir en mycket mer balanserad utveckling, vilket jag förutser. När det gäller barn och ungdomsteater har vi ett nationellt uppdrag till institutionen i Backa i Göteborg. Jag tror personligen att det var en mycket god idé att lansera de sex nationella uppdragen. Jag skulle gissa att de kommer att få en fortsättning, eller eventuellt en utveckling eller utökning så småningom. Men det är rimligt att låta oss se hur detta fungerar inom de här tre åren innan vi börjar instifta nya saker. Fru talman! Jag vill lyckönska folkmusiken och Tobo i Uppland till institutet. Det är möjligt att folkmusiken har varit styvmoderligt behandlad. Den är emellertid väldigt livskraftig, och det som har skett i Tobo är ett påtagligt exempel på detta. I utskottet har vi sagt att det naturligtvis i första hand ankommer på initiativtagarna, de regionala och lokala organen och på de intresseorganisationer som står bakom det hela att se till att verksamheten går runt. Så är det naturligtvis - det är en förstahandsuppgift och ett förstahandsansvar just för dem som har tagit initiativet och som driver det hela. Vi har också sagt att detta naturligtvis kommer att övervägas i de kommande värderingarna och uppföljningarna. Vi har gått så långt att vi har sagt att vi utgår från att stödet till folkmusiken i detta sammanhang kommer att prövas. Vi skall pröva om man behöver fatta beslut om nya insatser på området och i så fall vilken form ett stöd bör ha. Jag tycker att vi har gått kraven långt till mötes. Man skall nämligen komma ihåg att det inom kulturområdet finns en mängd verksamheter och institutioner på lokal och regional nivå som har nischer eller stora delar av verksamheten som är av nationellt intresse. Men de har inte alltid nationell finansiering på driftssidan. Detta gäller inom de flesta kulturområden; teater, bildkonst, museer, dans, musik osv. Det är inte särskilt lätt, och inte särskilt förståndigt, att i en ögonblickets ingivelse peka ut en av alla dessa många som finns och säga att här skall vi genast hoppa in med ett statligt stöd. Jag tror att det i framtiden kommer att göras överväganden om hur statsmakterna skall se på denna typ av institutioner. Men jag är inte beredd att i dag gå så långt som att säga att vi är beredda att försöka anvisa pengar, eller be regeringen återkomma med förslag om detta. Det finns så mycket positivt och expansivt som händer inom kulturlivet i landet. Detta kommer i vår föränderliga värld också så småningom att leda till förändringar i statsmakternas inställning till mycket.
Fru talman! Jag är beredd att hålla med Anders Nilsson om att man normalt sett skall vänta efter det att en lag eller en bestämmelse har genomförts innan man gör en utvärdering. Reservation 1 har dock inte att göra med det beslut som riksdagen fattade strax före jul 1996. Den bygger på det uppdrag för de här utgivningarna som sedan länge har funnits hos Caprice respektive Musikaliska akademien. Där finns ju en god erfarenhet. Där skulle man redan nu kunna göra den här utvärderingen. Dessutom kunde jag i mitt anförande peka på att här ligger en motsägelse mellan vad regeringen de facto föreslog och det resonemang man själv förde i samma proposition fram till beslutsförslaget. Det är därför vi hävdar att det är ett bra tillfälle att göra detta nu när man har avslutat utgivningen av Musica Sveciae och när man har så många års erfarenhet av Caprice.
Fru talman! Det här är en detaljfråga. Jag har egentligen inget skäl att söka gräl med Lennart Fridén om detta, och jag tänker inte göra det heller. Vi har olika uppfattningar här. Jag vill bara peka på en liten underlighet beträffande motsättningar eller omsvängningar. Jag har förstått det så att Moderaterna under lång tid har förfäktat den idén att Kulturrådets verksamhet och bidragsgivandet till svenskt kulturliv skall begränsas. Men i det här fallet är tydligen Moderaterna inne på att gå den rakt motsatta vägen.
Fru talman! Anders Nilsson som brukar vara så väl påläst annars när det gäller vad vi har tyckt och tänkt borde ju också se att vi verkligen har gjort prioriteringar när det gäller Kulturrådets verksamhet. Vi har verkligen skurit på de ställen där vi anser att det har varit nödvändigt. Vi har sagt att man skall prioritera andra områden. Samma sak gäller i det här sammanhanget. Det viktigaste är att man tittar på hur det här har utfallit under de år som har gått och vilka slutsatser vi skall dra av det för att man skall få en god konkurrens och den bredd som både utredningen och regeringen själva har talat för.
Fru talman! På sätt och vis gjordes ju det här vägvalet i samband med att kulturpropositionen debatterades och besluten fattades här. Det har gått så kort tid sedan dess. Jag ser inte något skäl att redan nu ta upp den här frågan igen. Det angav jag också i min inledning.
Fru talman! Jag vill ta upp två frågor. Nationella centrum för folkmusik finns i både Finland och Norge. Varför skall vi vänta i Sverige? Sedan pratade vi om beslutat sparbeting på musik. Här talar Anders Nilsson om en balanserad utveckling. Vad är det för någonting? Hur många orkestrar skall läggas ned för att det skall vara balanserat? Jag tycker nästan att det är oförskämt att säga så. Medge, Anders Nilsson, att det kan vara bra att först veta vilka konsekvenser ett beslut får innan man fattar beslutet!
Fru talman! Ewa Larsson nämnde nationella centrum. Den verksamhet som har startat i Tobo är ett föredömligt exempel och fungerar som något slags nationellt centrum. Jag tycker inte att det finns något att invända mot det. Men det har för närvarande inte någon statlig finansiering. Det är alldeles nytt och invigdes bara för några månader sedan. Jag har inte på något sätt i mitt anförande uteslutit, och det har inte utskottet gjort heller, att det här är ett förhållande som kan förändras i framtiden. Men Sverige som nation har inte väntat på det här. Vi har det redan i dag, Ewa Larsson. Sedan gäller det musiklivet i övrigt och det jag säger om en balanserad utveckling. Det framgick ju mycket tydligt vid budgetdebatten att jag har den tron och ganska fasta förvissningen att effekterna av de förändringar vi har gjort när det gäller bidragen till länsmusiken inte kommer att bli på långt när så stora, omfattande och bedrövliga som Ewa Larsson vill utmåla.
Fru talman! Eftersom flera orkestrar redan har lagts ned var min fråga till Anders Nilsson: Var går gränsen för en balanserad utveckling för Anders Nilsson? Vad är det som är bedrövligt? Är det tre orkestrar, fem orkestrar eller tio orkestrar?
Fru talman! Om Ewa Larsson vill göra bedömningar och avvägningar av var gränser går och liknande, kan hon naturligtvis syssla med det. Jag tycker i stället att det viktiga bör vara att bädda för att det svenska kulturlivet får så bra arbetsmöjligheter som möjligt. Under de år vi har regerat har vi visat att vi i mycket svåra ekonomiska tider har kunnat ge kulturen ett ökat anslag. En del av det har faktiskt också kommit musiklivet till godo, även om vi har förändrat relationerna mellan olika slag av musikaliska verksamheter, t.ex. mellan orkestrar och dans, mellan arrangörer och producenter osv. Men det är inte fråga om någon minskning av de totala insatserna på det här området.
Fru talman! Det är 20 år mellan de två kulturutredningar som har gjorts i Sverige, Anders Nilsson. Det är självklart att man inte har kunnat gå in i detalj i alla frågor. Det är en väldigt stor skillnad mellan länsmusik, fria musiker, jazz, vissång och folkmusik. Länsmusiken har alltid ett övertag. Den är organiserad. Den hade också ett avtal som den vilade på. Det är också deras röster som hörs i den här debatten. För mig är det därför viktigt att man gör en ordentligt översyn på musikområdet för att man skall kunna se den här balansen mellan det som är statligt stött och de fria utövarna. Jag tycker inte att argumentet att det är 20 år mellan kulturutredningarna håller. Jag tycker att vi, i den här mellanperioden, så snart som möjligt borde kunna få till stånd en musikutredning.
Fru talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att jag inte har påstått att det förhållandet att det är 20 år mellan kulturutredningarna och mellan besluten på 70-talet och nu är ett argument. Jag har över huvud taget inte nämnt 1974 års reform. Däremot har jag påstått att det bara är ett år sedan vi fattade det kulturbeslut som grundar sig på de senaste utredningarna och att det är för kort tid att börja utreda på nytt innan de här förslagen ens har börjat verka fullt ut.
Fru talman! Men faktum kvarstår ändå. Musiklivet har det väldigt svårt i dag. Av den anledningen behövs det en musikutredning.

Fru talman! I slutet av januari hade jag förmånen att närvara vid invigningen av Eric Sahlström Institutet i Tobo. Det var en fantastisk dag fylld av glädje, musik och dans. Flera av kulturutskottets ledamöter var också där. Där spelades på nyckelharpa, fiol, kantele m.fl. instrument och där blåstes i näverlur. Duktiga dansare visade sina färdigheter. Sången hade sin givna plats. Alla vi som var där, och vi var många, imponerades av vad vi såg. Framför allt imponerades jag av resultatet av den möda och det jobb som eldsjälar lagt ned på att göra detta möjligt. De är värda en stor eloge. I en tid av ständigt ökande internationalisering är det viktigt att medvetandegöra, säkra och vidareutveckla vårt svenska kulturarv. Instrumental folkmusik, sång och dans får inte gå förlorade för kommande generationer. Intresset för folklig musik, dans och sång ökar. Det framgår bl.a. av att det numera finns möjlighet till akademisk utbildning inom samtliga tre delområden, att musikgymnasierna tagit upp dessa ämnen och att det på flera håll i landet finns årslånga folkhögskolekurser. Det finns dock ett behov av och utrymme för ett geografiskt välplacerat centrum, där genrerna kan samverka i en kreativ miljö. Våra grannländer i Norden har sedan länge ett flertal sådana verksamhetscentrum. Representanter från Finland och Norge som deltog på invigningsdagen i Tobo vittnade om betydelsen av de institut som finns där. Eric Sahlström-Institutet har kunnat komma till stånd tack vare ett enormt arbete från de eldsjälar som står bakom det och genom bidrag från bl.a. Stiftelsen Framtidens Kultur, Sparbanksstiftelsen Upland, Beijerstiftelsen och Uppsala läns landsting. Landstinget har givit sitt bidrag med motiveringen att det främjar den regionala utvecklingen i länet. Jag tror, och den uppfattningen delas såvitt jag förstår av kulturutskottet, att det här är något som kommer. Jag tror att det ligger i tiden. Musikupplevelser kommer att bli allt viktigare, och jag tror att verksamheten vid Eric Sahlström-Institutet kommer att växa och öka i betydelse på flera sätt. Fru talman! Jag är nöjd med vad kulturutskottet skriver i sitt betänkande och med den behandling som vår motion har fått. Utskottet skriver: "Utskottet instämmer i vad som anförs i de nu aktuella motionerna om vikten av att folkmusiken, folksången och folkdansen kan bevaras, utvecklas och föras vidare till kommande generationer. Folkmusiken är en mycket betydelsefull och variationsrik del av musiklivet i hela landet, som engagerar både amatörer och professionella, både unga och gamla. Ett institut som inriktar sig på folkmusiken i hela dess bredd och i synnerhet på pedagogisk verksamhet kan därvid bli betydelsefullt." Jag noterar också att utskottet framhåller att man utgår från att regeringen och berörda myndigheter i kommande utvärderingar och uppföljningar redovisar hur folkmusiken och stödet till den utvecklas och att man i sammanhanget även prövar om det behövs nya insatser på området och i så fall vilka former ett sådant stöd bör få. Det underströk också Anders Nilsson i sitt anförande. Det här kommer vi som tänker fortsätta att arbeta för ett nationellt centrum för folkmusiken naturligtvis att ta till oss. Med detta i ryggen kommer det att bli lättare att gå vidare. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan jag är nöjd med utskottets skrivningar och ser dem som en framgång.

Fru talman! Även jag tänker tala om Eric Sahlström-Institutet. Jag tycker att Barbro Andersson på ett förtjänstfullt sätt har framställt vikten av institutet och all den möda och det engagemang som en rad människor och organisationer har lagt ned för att det här institutet skall komma till stånd. Även jag har i den här frågan väckt en motion, som avstyrks av utskottets majoritet. Motionen går ut på att riksdagen skall begära att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en långsiktig finansiering av det här institutet. Majoriteten har mycket positiva skrivningar om institutet, och det gläder mig. Jag tror att det är viktigt att det finns en insikt om betydelsen av ett sådant här institutet. Man skriver om vikten av att folkmusik, folksång och folkdans skall kunna bevaras, utvecklas och föras vidare till kommande generationer. Man framhåller också att folkmusiken är mycket betydelsefull och att den är en viktig del av musiklivet i hela landet. Ett institut som inriktar sig på folkmusiken i hela dess bredd kan bli betydelsefull. Men sedan tar tyvärr det positiva slut. När det gäller hur det här institutet skall kunna fortleva och utvecklas hänvisar man till frivilliga krafter. Man hänvisar tillbaka till initiativtagarna och till regionala och lokala organ, som man anser skall finansiera verksamheten. Det betyder att man betraktar finansieringen av det här institutet som en lokal fråga. Jag tycker dock att man då har missat hela meningen med i vart fall min motion och såvitt jag vet även syftet med det här institutet. Hela tanken med det bygger på insikten om behovet av ett nationellt institut för folkmusiken, på samma sätt som i Norge och i Finland, där man i dag har fem respektive tre sådana institut. Jag tycker inte att det är någon lokal fråga om vi skall värna, utveckla och föra vidare vår folkmusiktradition i Sverige. Det är en nationell fråga, precis som man har valt att nationellt ta ansvar för andra delar av musiklivet i Sverige. Jag beklagar att utskottet har valt att ta bara ett steg i den här frågan, även om jag är glad för det. Jag har nu lyssnat och förstått, och det framgår även av texten, att man är beredd att komma tillbaka till denna fråga. Det gläder mig att man kan tänka sig det. Jag är dock orolig för att alla de initiativtagare och alla de krafter som har satts i gång inte orkar fortsätta att satsa i längden, om de inte kan få i varje fall en viss statlig finansieringshjälp för att hålla verksamheten i gång. Jag kunde naturligtvis liksom andra vara nöjd med de vackra orden, men om man är seriös och menar allvar med de vackra orden, är det viktigt att man också sätter pengar bakom dessa. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till den reservation som Miljöpartiet och Centerpartiet har fogat vid betänkandet med anledning av min motion. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Vänsterpartiet anser att ett handlingsprogram för att främja svenska språket behövs. Det är väldigt bra att Svenska språknämnden i år kommer att redovisa ett förslag till handlingsprogram för att främja det svenska språket. Handlingsprogrammet skall innehålla mål för svensk språkvård samt förslag till framtida strategier och konkreta åtgärder för att främja det svenska språket. Vänsterpartiet vill dock gå längre än så. Vi vill inte bara främja det svenska språket i sig. Vi vill ge möjligheter för människor att tillägna sig och utveckla sitt språk. Vi konstaterar att investeringar som syftar till läskunnighet och läsförståelse hos alla medborgare är en viktig försäkring och den bästa garantin för att informationssamhället inte skall leda fram till ett tvåtredjedelssamhälle. Problemet är att de som har de största behoven av kulturella uttrycksmedel också är de som efterfrågar dem minst. Vi föreslår därför att en parlamentarisk utredning tillsätts för att utarbeta ett handlingsprogram och metoder för hur människor kan utveckla och tillägna sig sitt språk. Jag tror att vi alla är överens om att ett folks talade och skrivna språk är ett folks viktigaste kulturyttring. Därför är det mycket oroande att kanske 90 % av de språk som talas i dag kommer att dö ut under nästa århundrade. När den biologiska mångfalden minskar oroar sig de flesta. Men samma oro finns inte när språken utarmas. Att den mänskliga tanken blir fattigare som en följd av att ett språk dör ut är något som vi måste vara uppmärksamma på. Att kunna uttrycka sig så att man blir förstådd är i allra högsta grad en demokratifråga. I politiska sammanhang används språket som ett instrument för att dominera, splittra men också för att integrera människor i den rådande politiska strukturen. Det politiska språket har en stor del i det politikerförakt som i dag växer i samhället. Detta är någonting som vi alla måste tänka på så att vanligt folk förstår vad vi säger. Vi som politiker måste också fundera över varför det växer fram språk som vi inte förstår, språk som utvecklas inom ungdomskulturen. Svaret på detta och många andra problem vad gäller språket tror Vänsterpartiet att vi kan komma till rätta med om vi tillsätter en parlamentarisk utredning för att utarbeta ett handlingsprogram och metoder för hur människor kan utveckla och tillägna sig sitt språk. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag skall tala om bevarande av de språk som talas i Norden. En del av Nordiska rådets uppgift är att skaffa sig ökad kunskap om de nordiska språken. Jag menar att det nu är dags att mer aktivt gå in och arbeta för språkens överlevnad. Det mest unika nordiska språket är utan tvekan det färöiska. Jag vet inte hur många som riktigt förstår vilken betydelse det hade för vårt gemensamma språkarv när Färöarna beslutade att upphöja det gamla nordiska språket till sitt riksspråk. I Sverige pågår en extrem anglifierng och "datorisering" av vårt språk. Visst är det så att språk alltid förändras beroende på rådande maktstrukturer. Så har det varit, och så kommer det att förbli. Mycket tycks dock gå allt fortare. De senaste tre åren har en dramatisk förändring skett. Detta kan vi se i Unescos rapport från 1996 - Atlas of the world s languages in danger of disappearing. Där kan vi läsa att det i dag talas 5 000-6 000 språk i världen. De flesta talas naturligtvis också i flera olika dialekter. Rapporten anger språk i direkt fara över hela världen. I Sverige är rangordningen som följer. Först kommer ulesamiska, som man anger som extremt mycket allvarligt hotad. Därefter kommer pitesamiska och umesamiska, som är extremt hotade. Sedan sydsamiska, som är allvarligt hotat. Minoritetsspråkskommittén har föreslagit att finska, samiska och Zigenska språket romani chib offentligt erkänns som minoritetsspråk i Sverige. Sverige skall med det ansluta sig till Europarådets konvention om minoriteter och deras språk. För att kunna göra detta måste åtgärder vidtas för att stärka de tre språkens ställning inom utbildning, kultur och vård. Men som ni hörde när jag angav samiska är det fråga om fyra olika samedialekter som ryms inom den samiska språkgruppen. I ett längre perspektiv anser jag liksom tidigare talare att även rikssvenskan är utrotningshotad, precis som de övriga nordiska språken. Vi är inte så många människor som bor här. Så är det med det. Allvarligast hotad är naturligtvis det föröiska språket. Det är extra allvarligt för oss, eftersom det är det färöiska folket som nu har tagit det gamla nordiska språket som sitt riksspråk. Fru talman! Jag menar att Nordiska rådet nu får lägga in en växel till och arbeta mer aktivt än tidigare så att de språk som talas i Norden bevaras. Till slut vill jag säga att folkmusikens roll i detta avseende har grovt underskattats.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de två reservationerna. Fru talman! Jag tycker att de reservationer som avlämnats i allt väsentligt är litet onödiga då vi i utskottet har konstaterat att det mesta som tas upp är på gång. Visserligen talas det i reservationen från Vänsterpartiet om en parlamentarisk utredning som skall göra det jobb som nu Språknämnden genomför i många avseenden vad avser handlingsprogrammet. Jag menar att vi skall avvakta och se vad det blir av det nu pågående arbetet. Även reservationen från Miljöpartiet tar upp frågor som är under arbete, bl.a. att det borde vara en uppgift för Nordiska rådet att bevara de språk som talas i Norden, samt att Miljöpartiet redan nu vill införa en ny lagstiftning för det samiska språket. Som Ewa Larsson sade finns det fyra någotsånär stora, även om de är små, samiska dialekter. Jag vet att också Sametinget diskuterar detta och försöker komma fram till hur man skall hantera dialektfrågorna. Jag vill inte stödja förslaget från Miljöpartiet, då språkfrågorna inom minoritetsspråken nyligen har utretts. I betänkandet, som har beteckningen SoU1997:192, lämnas en del förslag som syftar till att stärka bl.a. det samiska språket. Regeringen kommer senare att ta ställning till denna fråga och återkommer till riksdagen så småningom. När det slutligen gäller vad som ankommer på Nordiska rådet kunde vi vid utskottsbehandlingen konstatera att nordenutskottet skall ta vissa initiativ till att lyfta fram de små språkens ställning och överlevnad. Det är inte heller så länge sedan KU behandlade förslaget om en samisk språklag, men man avslog det i avvaktan på den tidigare omnämnda Minoritetskommitténs arbete. Nästa tillfälle att fundera över de här frågorna blir när regeringen återkommer med förslag som berör frågor vilka redovisas rätt väl i betänkandet och som vi alla i utskottet egentligen tycker är väldigt viktiga. Jag anser att vi med tillförsikt kan avvakta tills vi får en proposition utan att här behöva ge något särskilt tillkännagivande om detta. Sedan hade jag tänkt beröra Svenska Akademiens ordlista på nätet. Jag tror att Lennart Fridén tänker tala litet grand om det, och det är ändå ganska väl redovisat i betänkandet vad som är på gång och vad som redan nu är möjligt att hitta på nätet. Jag skulle ändå vilja understryka vikten av att vi inte slarvar bort svenska språket i vår internationaliseringsvärld. Lennart Fridén gav några bra exempel på ord när vi behandlade frågan i utskottet. Han nämnde ordet cancellera, som även inom kulturområdet ibland slarvigt används som begrepp för att ställa in en teaterföreställning. Vi får inte slarva bort svenska språket. Det räcker inte med att Svenska Akademiens ordlista finns på nätet, men det kan ju naturligtvis underlätta. Inom vår datoriseringsvärld, som också Ewa var inne på, är det ju redan i dag bekymmer med att i tillräcklig omfattning få de instruktioner som behövs för att kunna använda datorerna fullt ut översatta till svenska språket. De som bara har svenska som grund kommer på efterkälken. Det räcker inte med att saker och ting finns på nätet. Även anvisningarna för hur man kommer åt nätet måste vara på svenska, tycker jag. Jag ser med tillförsikt fram emot Språknämndens handlingsprogram. Det skall bli intressant att se om de kommer att ta upp de här sakerna. Jag förväntar mig att även "datasvenskan" lyfts fram i programmet, så att vi kan bevara och hantera svenska språket även i en modern datavärld.

Fru talman! Jag skulle kunna hålla med Leo Persson om det allra mesta. Det är bara på en punkt jag måste göra honom besviken. Jag tänker nämligen inte tala om Svenska Akademiens ordlista. Fru talman! När det är svårt att maila i riksdagen kan man alltid kontakta vår helpdesk för support. Det gäller dock att inte deleta det mail man behöver supporten till. Skall man processa ett dokument inför en hearing om franchising eller reglerna för sale-lease back affärer måste man använda sig av accessibel compatibilitet, annars riskerar man att få cancellera hearingen. Fru talman! Så kan det nästan låta ibland numera. Vi har fått ett språkbruk som jag önskar snarast möjliga sudden death. Framför allt inom områdena reklam, data, ekonomisk journalistik och sport breder eländet ut sig. Vårt språk är vår viktigaste identitets och kulturfaktor. Det måste vi slå vakt om och värna. Att jag ändå i dag tillstyrker betänkandet beror på att vi under våren kommer att behandla frågor rörande etermediernas ansvar för språkvården. Vi kommer också senare under året att få ett allomfattande regeringsförslag grundat på det förslag till handlingsprogram som Svenska språknämnden fick i uppdrag att utarbeta i samband med att riksdagen fattade sitt kulturpolitiska beslut i december 1996. Detta bekräftades så sent som i går kväll av kulturministern. Vi kommer då att få anledning att ingående ventilera hela den svenska språksituationen. Under tiden kan vi ju börja med att städa i vårt eget språkbruk i riksdagen och bl.a. ta fasta på den information som vi får av Anita Hallberg i såväl hennes spalt i Riksdagsveckan som i de renodlade språkbreven. Det gäller - för att citera Monica Widnermark för en stund sedan - att utnyttja vår egen inside information.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 1. Vi står givetvis bakom även de övriga moderata reservationerna. I detta betänkande behandlas vissa arbetsrättsliga frågor. Givetvis avstyrker majoriteten alla förslag till förändringar av arbetsrätten. Man kan fråga sig varför. Ser inte majoriteten Sveriges problem av i dag, eller vill den inte se problemen? Vi har en arbetslöshet som drabbar flera hundra tusen familjer i Sverige i dag. Vi har inte haft så få i arbete sedan 1974, och ändå är majoriteten inte beredd att göra någonting. De flesta experter är i dag överens om att sänkta skatter och förändrade arbetsrättsregler ger fler jobb. Låt mig läsa upp vad länsstyrelsen i Gävle skriver till Inrikesdepartementet den 2 februari i år. Med utgångspunkt i verksamhetens snabba förändringstakt, personalens ålderssammansättning och bristande flexibilitet i arbetsrätten bedömer länsstyrelsen att det långsiktigt kan finnas svårigheter att upprätthålla den kompetens som krävs. Detta är alltså ett yttrande från en länsstyrelse som anser att det finns en bristande flexibilitet i arbetsrätten. Detta är alltså anmärkningsvärt. Många småföretagare avstår i dag från att nyanställa på grund av att det är krångligt. Är det av rädsla för facket, Sten Östlund, som ni inte ens vågar utreda arbetsrätten och än mindre ändra den? Är det inför valrörelsen viktigare att LO och Socialdemokraterna är överens än att de arbetslösa får jobb? Är det verkligen så att valrörelsen och LO:s bidrag till Socialdemokraterna är viktigare än att människor kommer i arbete, eller har Socialdemokraterna tillgång till experter som vi övriga i kammaren inte känner till och som påstår att en förändring av arbetsrätten inte behövs för att massarbetslösheten skall försvinna? Det vore i så fall intressant att höra detta av Sten Östlund. Låt mig dock säga att jag betvivlar att det finns några sådana experter. Den socialdemokratiska synen på arbetsrätten och på arbetsrättsliga frågor är förlegad i dagens nya samhälle och är en katastrof för de arbetslösa. Varför kan en labourregering i England och en socialdemokratisk regering i Danmark ha betydligt mer flexibla regler och vara mer flexibel i sin syn på arbetsrätten än den svenska regeringen? Det kanske beror på att de ser att det ger fler jobb. Min rekommendation till Socialdemokraterna är: Åk över till era kolleger i Danmark och Storbritannien och lär av dem. Låt mig därefter gå över till fackets rätt till blockad av enskilda företag. Det finns åtskilliga exempel på facklig blockad av företag under de senaste åren, blockad av företag där ingen är medlem i facket och av företag som betalar högre löner än avtalet anger. Dessa företag sätts i blockad. Ägaren riskerar ruin, anställda blir arbetslösa, och företaget får säga nej till order. Varför respekterar inte facket och Socialdemokraterna den enskilde individens åsikt? Han skall väl själv, liksom arbetsgivaren, kunna välja om han vill ha kollektivavtal? Kan Sten Östlund ge mig svar på dessa frågor med anledning av fackets rätt till blockad som Socialdemokraterna försvarar? Är det rätt att försätta företag med en anställd som inte vill vara med i facket i blockad? Jag upprepar frågan. Är det rätt att försätta företag med en anställd som inte vill vara med i facket i blockad? Anser Sten Östlund att det är riktigt att människor skall bli arbetslösa och att företag eventuellt skall läggas ned på grund av blockad av företag? Jag skall därefter gå över till frågan om sympatiåtgärder. Från moderat sida anser vi att det är orimligt att fackföreningar som inte är direkt berörda av en konflikt skall kunna vidta stridsåtgärder mot enskilda företag. Vi är förvånade över att inte också Socialdemokraterna är beredda att se över denna fråga med hänsyn till de verkningar som den kan ha på den svenska arbetsmarknaden. Ett annat exempel gäller sjöfarten. Det borde vara möjligt att ta bort ILO-regeln, som helt enkelt innebär att stuverimonopolet är kvar. Hur ser Sten Östlund på detta med att vi kan ha kvar ett monopol på det här området utan att det över huvud taget görs något åt detta? Det här är bara några exempel på att regeringen och majoriteten, tycker jag, ställer sig på fackets sida gentemot den enskilde individen. Den enskilde individens rättigheter i dagens arbetsliv är små, medan fackets rättigheter är desto större. För oss moderater är det en självklarhet att stå på den enskilde individens sida. Tyvärr väljer Socialdemokraterna i alla sammanhang att stå på kollektivets sida utan att bry sig om den enskilde individen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den socialdemokratiska arbetsrättspolitiken leder till färre jobb, till att Sverige jämfört med andra OECD-länder ytterligare halkar efter på välfärdsområdet, till att vi blir fattigare och till att vi får fler socialbidragstagare. Däremot har vi kvar ett mäktigt fack. Tack!

Fru talman! Arbetsrätten handlar i grunden om att ha ett lagstiftningspaket som ger den enskilda människan skydd, som ger den svagare parten i ett förhållande skydd, samtidigt som det är ett verktyg för att verksamheterna skall kunna fungera smidigt. Vi i Folkpartiet anser inte att dagens arbetsrättsliga regler uppfyller de kraven därför att skyddet snarare blir ett hinder och stänger ute enskilda människor. I stället för att värna den svagare parten i ett förhållande blir det oftast just den svagare parten som blir utestängd. En andra faktor är att det inte i alla lägen är alldeles entydigt att arbetsgivaren är den starka parten och arbetstagaren den svaga parten i ett avtalsförhållande. En tredje faktor är att arbetslivet år 1998, och så kommer det också att vara framöver, är kraftigt förändrat jämfört med hur det såg ut under de perioder då den arbetsrättsliga lagstiftningen huvudsakligen växte fram. Detta är orsaken till att vi anser att arbetsrätten måste reformeras. Också i många andra sammanhang har vi fört fram bredare förslag om hur det skall gå till. Givetvis står vi fast vid den politiken här, som framgår av det särskilda yttrandet. En specifik fråga skulle jag vilja lyfta fram. Det handlar då om skyddet för enskilda mot diskriminering i arbetslivet. Vi tycker att det är viktigt att ha en kraftfull och effektiv lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. Det handlar ju om att enskilda personer skall kunna få upprättelse, kunna få sin sak rättsligt prövad. Det handlar också om att fastställa normer i samhället för vad som är acceptabelt och för vad som ligger utanför gränsen för vad som är acceptabelt. Det finns utredningsförslag både vad gäller skydd mot etnisk diskriminering och vad gäller skydd mot diskriminering av homosexuella i arbetslivet. Det tycker vi är bra, och vi förväntar oss lagstiftningsförslag. Om vi sedan stöder dem i minsta detalj eller inte återstår att se. Det är bra att det kommer förslag om hur man kan få ett rättsligt skydd mot diskriminering, om hur man kan få sin sak prövad. Frågeställningen om etnisk diskriminering i arbetslivet är oerhört mycket bredare. Det handlar inte bara om att få en de facto-diskriminering rättsligt prövad. Den kunskap, den kompetens och all den vilja och kraft som finns hos människor i Sverige som har invandrarbakgrund tas inte på något sätt till vara. Det kommer aldrig att kunna täckas upp i en diskrimineringslagstiftning att man inte aktivt tar till vara människors förmåga och kompetens och ger alla människor samma möjligheter. Därför vill jag återigen lyfta fram det som vi skriver i vår motion. Det gäller att noga prova metodutveckling vad gäller aktiva åtgärder - vad som skall stå i en lagstiftning och gälla alla, vad som kan vara överenskommelser och ingå i ett opinionsbildande arbete, vad som kan vara projektarbeten osv. Det finns många kunniga aktörer på området som kan användas för att arbeta fram olika typer av modeller, för att lyfta fram metoder, för att lyfta fram metodutveckling, kunskapsutveckling osv. Linköpings universitet nämner vi i vår motion. Malmö högskola kommer att ha en bra inriktning på detta. Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum hemma i Botkyrka samlar också en oerhört stor kompetens på detta område. Av den anledningen har vi en reservation på denna punkt. För tids vinnande avstår jag dock från att yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Den 12 december 1996 försämrade den socialdemokratiska regeringen arbetsrätten bl.a. genom att införa en ny anställningsform, överenskommen visstidsanställning. Man kortade företrädesrätten till återanställning. Man införde helt enkelt ett slags just in time-tänkande på arbetsmarknaden där arbetskraften skall vara både tillgänglig just när produktionen behöver den och lätt utbytbar. Man började avreglera arbetsmarknaden och minskade de fackliga organisationernas makt genom att flytta förhandlingsrätten om avvikelse från regler om tidsbegränsade anställningar, turordningsregler, företrädesrätt m.m. Socialdemokraterna har helt enkelt använt den innevarande mandatperioden till att genomföra delar av SAF:s och de borgerliga partiernas krav på en försämrad arbetsrätt. Vi i Vänsterpartiet lägger i detta betänkande återigen fram förslag och reserverar oss för att man skall riva upp beslut som fattats om de här försämringarna. Tyvärr vidhåller majoriteten sin uppfattning och avvisar våra förslag. Vidare menar vi att det är dags att nu utveckla en helt ny arbetsrätt. Våra arbetsrättslagar speglar 1970 talets arbetsmarknad. I dag ser arbetsmarknaden helt annorlunda ut. Vi har ändrade produktions och organisationsformer. Vi har nya anställningsformer. Vi har en internationalisering och vi har ett EU medlemskap. Detta innebär att dagens arbetsrätt inte längre fångar upp de problem som finns på arbetsmarknaden och inte heller ger arbetstagaren rätt till det inflytande, den kompetensutveckling och den trygghet i anställningen som faktiskt vore befogat. T.ex. LAS, lagen om anställningsskydd, bygger helt och hållet på tillsvidareanställning. Samtidigt vet vi att mer än 25 % av alla anställningar i dag är helt andra anställningsformer. Inte minst unga LO-kvinnor har i mycket stor utsträckning timanställning eller annan visstidsanställning som i ringa omfattning omfattas av vår nuvarande lagstiftning. Det finns ett glapp här. Vi vet också att alltfler arbetsuppgifter via kontrakt läggs ut på entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare. Det finns alltså en växande oreglerad arbetsmarknad vid sidan av lagen om anställningsskydd och övrig arbetsrättslagstiftning. Arbetsrätten är samhällets försök att uppväga den ojämna maktbalansen på arbetsmarknaden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men när arbetsmarknaden utvecklas så att alltfler anställningar sker utanför ramen för de arbetsrättsliga lagstiftningarna menar vi att det faktiskt är dags att modernisera, förstärka och utveckla lagstiftningen på området. Vi anser att en utvecklad arbetsrätt är produktiv. En arbetstagare som har kompetens, inflytande och trygghet i anställningen känner ett större ansvar och ett större engagemang. En arbetsmarknad där arbetstagarna i stället reduceras till tig-och-lydmänniskor som efter behov plockas ut och in i produktionen är inte produktiv. Utskottets majoritet avstyrker vår motion med motivet att vi har utrett arbetsrätten flera gånger under senare år och att det därför inte finns något behov av nya utredningar. Man säger nej till utveckling. Vi menar att de utredningar som har gjorts alla har handlat om att antingen försvara det vi har eller rasera det vi har, och de har då utgått från vårt nuvarande regelverk. Vi menar att det i stället behövs en helt ny arbetsrätt. Utgångspunkten för den skall vara löntagarnas rätt till inflytande, kompetensutveckling, yttrandefrihet och trygghet på arbetsmarknaden. Den måste i dag se helt annorlunda ut än 70-talets lagstiftning. Vi menar att det också handlar om att fånga både produktionens och individens behov av flexibilitet. Även individer har behov av flexibilitet, samtidigt som det är viktigt att säkra individens rätt till kollektivets styrka i form av fackets stöd och starka fackliga rättigheter. Vi måste också demokratisera arbetslivet. En viktig fråga i den processen är rätten att yttra sig fritt. I dag upphör yttranderätten när man går in på arbetsplatserna. Det har vi sett många exempel på. Människor har förlorat jobbet därför att de har använt sig av sin rätt att yttra sig fritt. De har helt enkelt varit "illojala" i arbetsgivarnas ögon. Det handlar om ambulansförare som sägs upp för att de påvisat brister i säkerheten, om fabriksarbetare som sägs upp för att de påvisat brister i miljöarbetet. Nu senast har dessutom vissa kommuner börjat använda kriteriet "lojalitet" när det gäller lönesättning. Man vill alltså ytterligare markera att yttrandefriheten är någonting som hör till fritiden och inte till arbetslivet. Är man kritisk skall man inte få ta del av lönehöjningar. Kan man inte skrämmas till tystnad skall man köpas till tystnad. Så håller yttrandefriheten i arbetslivet på att snävas åt i stället för att utvidgas. Det är allvarligt, inte bara därför att demokratin i hela samhället urholkas utan också därför att de kritiskt tänkande människorna tystnar. Då avstannar också all utveckling. Vänsterpartiet har begärt en lagstiftning som säkrar även anställdas rätt att yttra sig fritt. Utskottet avstyrker det med motiveringen att man har avstyrkt samma yrkande tidigare. Det är i mina ögon en ickemotivering. Vi menar också att arbetsrätten skall ses över bl.a. för att kvinnors villkor på arbetsmarknaden skiljer sig markant från männens. Vi har inte bara en segregerad arbetsmarknad, utan vi har också segregerade arbetsvillkor mellan könen. Kvinnor finns i stor utsträckning i visstidsanställningar, får mindre del av kompetensutveckling och särbehandlas i avtalsturlistor. Inte minst det flitiga missbruket av timanställningar, som främst drabbar kvinnor, är i sig ett motiv för en översyn. Vi har också begärt en lagstiftning mot arbetsgivarens rätt att köpa ut arbetstagare trots att de av domstolen är ålagda att återta en lagstridigt uppsagd arbetstagare. Här talar jag om 39 § i LAS. Det är nödvändigt att man kraftigt begränsar den här rätten att låta makt och pengar gå före domstolsbeslut. Vi har också sagt att det är dags att i lag reglera användandet av medicinska kontroller. Utskottet hänvisar i betänkandet till en utredning som enligt utskottet presenterades 1993 och som alltså sedan fem år är föremål för övervägande i Arbetsmarknadsdepartementet. Vi menar att det finns en uppenbar risk med att ha generellt tillåtna medicinska kontroller eller att använda sig av genetiska undersökningar i samband med nyanställningar. Det kan vara farligt. Medicinska uppgifter kan, utan att vara kopplade till arbetsplatsens arbetsmiljö, leda till att människor med olika - konstaterade eller befarade - svagheter utestängs från arbetsmarknaden. Vi tycker att det är dags att komma till skott och snabbt utreda och presentera en lagstiftning som reglerar användandet av medicinska kontroller. Andra länder har gått före och lagstiftat om det här, just för att undvika att människor sorteras bort och ut ur arbetsmarknaden enbart på grund av att de tillhör en riskgrupp som kan insjukna någon gång i framtiden. Vi föreslår också att företag som har verksamhet i flera länder skall vara skyldiga att enligt lag betala skadestånd när man lägger ned sin verksamhet här i Sverige. Det finns liknande skadeståndsregler i andra EU-länder. Det här förhållandet att vi saknar det i Sverige innebär att det är billigare att lägga ned fabriker i Sverige än utomlands. När Atlas Copco lade ned sin fabrik i Tyskland fick de betala 440 000 kr per anställd. Om vi hade haft samma regler i Sverige hade det kostat Ericsson 450 miljoner kronor att lägga ned sin fabrik i Norrköping. När företag i dag håller på att rationalisera och koncentrera sin verksamhet stimulerar vår lagstiftning till att lägga ned verksamheterna i Sverige och flytta utomlands. Vi tycker att det är orimligt. Herr talman! Från borgerligt håll säger man ofta att arbetsrätten måste försvagas. Vi har hört Kent Olsson upprepa det mantrat från talarstolen här i dag. Man anser att vi skall avreglera arbetsmarknaden för att fler företag skall våga anställa. Man påstår att arbetsrätten är ett hinder för ökad produktivitet. Låt mig i år, liksom andra år, avliva den här myten. Tvärtom visar ju de få vetenskapliga utredningar som gjorts att en välutvecklad arbetsrätt främjar produktiviteten. Även internationell forskning visar detta. Vad hände t.ex. i Spanien, som avreglerade? Jo, anställningarna omvandlades till enbart visstidsanställningar i stället för tillsvidareanställningar. Det var resultatet. Sanningen är ju att en utvecklad arbetsrätt, med stärkt inflytande för löntagarna, gör att vi får effektivare företag och verksamheter. En arbetsrätt som ställer krav på och medför att arbetsgivarna skall fatta sakligt grundade beslut och där arbetstagarna ges möjlighet att vidareutvecklas främjar både företag och samhälle. Det är inte heller sant att företagen inte vill eller vågar anställa på grund av arbetsrätten. Det finns undersökningar gjorda vid Örebro högskola och även andra undersökningar som visar att vad företagen önskar är tillgång på kapital, ett bra ränteläge och naturligtvis efterfrågan. Det är alltså dags att möta den vulgärdebatt som förs från moderat håll. Moderaterna har fel, och de saknar dessutom belägg för sina påståenden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! När man hör Ingrid Burman undrar man i vilken värld hon lever. Vi kan vara överens om en sak, och det är att vi bägge vill ha en utredning. Men där tror jag att likheterna mellan oss är över. Jag upptäckte något i Ingrid Burmans anförande som var semantiskt intressant. Vi använder tydligen ord på olika sätt. "Modernisera" är för mig att göra något nytt. Ingrid Burman har insett att "modernisera" är att gå tillbaka till det gamla. Hon vill modernisera arbetsrätten genom att återgå till det gamla. Hon tycker att utveckling är att gå tillbaka till det gamla. De regler som vi hade tidigare är moderniteter, enligt Vänsterpartiets syn på saker och ting. Låt mig då ställa en fråga. Ändringen av arbetsrätten ger fler jobb, säger i stort sett varenda småföretagare. Menar Ingrid Burman att de flesta småföretagare inte talar sanning? Så fort man träffar företagare och olika organisationer, och även i många fall anställda, säger de att arbetsrätten måste ändras, att det är så krångligt att de inte vill anställa. Lever vi i samma värld? Vill Ingrid Burman få bort arbetslösheten? Företagare efter företagare säger samma sak, och sedan säger Ingrid Burman att det inte stämmer. Gå ut och besök företagare och hör efter vad de tycker är deras största problem! Då får Ingrid Burman se. Det är helt fantastiskt att man kan påstå att krångel för småföretagare inte är en realitet och att det inte ger fler jobb om man tar bort krånglet.
Herr talman! Kent Olsson! Att modernisera och utveckla tror jag är nödvändigt. Då skall vi rubba den gamla obalans som finns på arbetsmarknaden. Det gäller då att öka demokratin, att öka inflytandet, att öka rätten till initiativ och till delaktighet i arbetslivet. Det är ett modernt samhälle för mig. Att ett modernt samhälle i Kent Olssons ögon kanske är ett samhälle med tig-och-lyd-mentalitet, där man beordrar och får order utförda, och vidhåller en stark arbetsledningsrätt - det får stå för Kent Olsson. Jag trodde att väldigt många människor i Sverige önskat detta skrotat tillsammans med taylorismen. Jag har tagit del av den utredning som utfördes vid Örebro högskola, och där ett stort antal småföretagare utfrågades. Tyvärr har jag inte antalet med mig. 60 % sade att arbetsrätten inte var något hinder. 30 % ansåg att den var ett litet hinder, och 10 % att den var ett stort hinder. När jag själv träffar småföretagare och frågar: Vad är problemet? svarar de att det största problemet är efterfrågan. Skall vi anställa fler måste vi ha större volym. Stimulera efterfrågan! Stärk köpkraften i samhället! säger de. Det andra problemet kan vara tillgången till riskkapital. Det tredje problemet, som inte är lika stort i dag som för några år sedan, är det höga ränteläget.
Herr talman! Vi träffar tydligen inte samma företagare - det kan man konstatera. När jag träffar företagare, och när man träffar alla företagarorganisationer, är det som sägs: Minska krånglet! Minska arbetsrättsreglerna! Minska skatten! Det har tydligen Ingrid Burman aldrig hört företagare säga. Vi befinner oss alltså tydligen i två helt olika världar när vi träffar företagare. Från moderat sida anser vi att det är alldeles självklart att rättigheter skall tillkomma både arbetstagare och arbetsgivare. Därför vill vi också ha individuella avtal. Vi vill inte att man skall tvingas att gå genom olika typer av fackliga avtal och kollektivavtal som bl.a. har lett till ett antal konflikter på arbetsmarknaden. Människor har, trots att de inte har velat vara med i facken, blivit försatta i svåra situationer i och med att företagen satts i blockad. För oss är det självklart att man i de individuella avtalen mellan arbetstagare och arbetsgivare förhandlar fram villkor som är till nytta både för anställda och för arbetsgivare. Men även här lever vi tydligen i skilda världar, då ju Ingrid Burman enbart tror att det är kollektivet som kan ha rätt, medan man inte skall bry sig speciellt mycket om den enskilda individen.
Herr talman! Det må vara att jag och Kent Olsson träffar olika företagare. Men utöver att jag regelbundet träffar småföretagare försöker jag ta del av den forskning som finns på området. Ännu har jag inte hittat den forskning som Kent Olsson säger sig stödja sig på. Jag har alltså svårt att se att Kent Olssons samtal med enskilda företagare skulle vara en verklighetsbild som jag köper rakt av. När det gäller individen och de individuella kontrakten förstår väl jag att Kent Olsson som moderat politiker skulle önska en värld, särskilt eftersom så många människor är arbetslösa, där arbetsgivaren kunde diktera villkor och säga: Varsågod, jag erbjuder dig anställningen på dessa villkor och till det här löneläget. Acceptera eller säg nej! Men de flesta löntagare anser nog fortfarande att kollektivavtalen och kollektivens styrka för att värna individens ställning är viktiga. Det är viktigt att man har något att sätta bakom när man avtalar med arbetsgivarna, och att man inte är utlämnad som individ till den obalans som faktiskt finns mellan en arbetsgivare och en anställd. I den meningen värnar jag individens frihet med tillgång till kollektivets styrka, för att väga upp den obalans som finns i relationen mellan arbetstagare och arbetsköpare. Där har Kent Olsson en riktig definition av Vänsterpartiets politik.

Herr talman! När man hör Sten Östlund prata kan man tro att allting är bra i Sverige, att arbetsrätten är alldeles perfekt och inte behöver förändras. Man kan tro att arbetsrätten inte alls påverkar situationen på arbetsmarknaden med den ökande arbetslöshet som vi har fått under de senaste åren. Det är förvånansvärt att man anser att vi har en så bra arbetsrätt att den inte behöver förändras när i stort sett samtliga företagare, och det är väl ändå i företagen som jobben skall komma, säger att om vi får en förändrad arbetsrätt får vi fler jobb. Låt mig återupprepa de frågor jag ställde till Sten Östlund förut. Vad är det för fel på de arbetsrättsregler som är införda i Danmark och England? Framför allt har inte labourregeringen gjort återställare, som i Sverige, när den kom till makten. Det var fråga ett. Min andra fråga rör blockaden. Är det rätt att försätta ett företag med en anställd som inte vill vara med i facket i blockad? Jag kan nöja mig med dessa två frågor och hoppas att jag får svar på dem. Jag ställde dem förut och hoppas att jag får svar på dem nu i Sten Östlunds replik.

Herr talman! Vi träffar också samma företagare, Sten Östlund och jag. Men tydligen har Sten Östlund selektiv hörsel och hör vad han vill höra. Jag vet att vi varit på samma ställe, och vi har noterat vad företagarna säger i det fallet. Jag fick vidare från Sten Östlund det beskedet att han tycker att det är okej att man har rätt att genomföra blockader. Blockader har blivit allt vanligare under de senaste åren. Anser Sten Östlund att den stora blockad som genomfördes i Köping var berättigad och att det var god politik att försätta företaget i fråga i blockad? Det är faktiskt så att människor drabbas, att det blir bekymmer och att företagen får mindre order. De kan inte utföra det som skall göras osv. Visst är detta alltså ett stort bekymmer. Man kan konstatera att detta för Sten Östlund inte längre är ett bekymmer - facket är alltid ansvarsfullt och gör aldrig något fel. Det är en intressant upplysning. Låt mig dessutom ta upp förhållandena i England, som också är intressanta. I England har man liksom tydligen även i Danmark en modern socialdemokrati, som försöker anpassa sin politik till den nya värld som vi lever i, med nya typer av anställningar och villkor och med ungdomar som vill jobba på ett annorlunda sätt. I Sverige tycker man att situationen skall bli kvar vid det gamla. Vi kan också konstatera att arbetslösheten i Sverige är ovanligt hög. Sverige rasar utför i välfärdsligan, i OECD:s tabeller. Men tycker man att man vill ha kvar det gamla och inte vill ha något nytt, får man väl göra det. Jag beklagar om vi fortsätter att rasa ned i välfärdsligan, men det är tydligen inte mycket att göra åt. Sten Östlund tycker att det är bra. Så tycker inte jag.

Herr talman! Sten Östlund tog upp frågan om skadestånd vid företagsnedläggning. Det är sant att Sverige en gång i tiden valde väg genom att gå in för kollektivavtal och rättighetslagstiftning. Men det skedde i en värld där internationaliseringen inte alls var lika utbredd som den är i dag. Dessutom finns en motsvarande rättighetslagstiftning i en rad av de EU länder där man i dag tillämpar skadestånd. De har både-och. Det är också sant att det finns exempel på länder som inte har både-och. Det problem som vi i dag lever med är att det, om man väljer att lägga ned en verksamhet i ett enskilt land, inte handlar om var verksamheten är minst effektiv eller minst lönsam. Det kan i stället - som det gjorde vid Ericsson i Norrköping - handla om var det kostar minst. Då utmärker sig Sverige. Man lägger gärna ned i Sverige, eftersom det där inte kostar någonting. Visst kan detta vara en fördel vid lokalisering av företag. Budskapet kan bli: Kom till Sverige, för här är det gratis att lägga ned! Problemet att det är en oerhörd nackdel när företagen rationaliserar kvarstår dock. Min fråga är: Är det här bra?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

Vårt problem är att vårt land i dag riskerar att bli utsatt för social dumpning i Europa när det gäller företagsnedläggning. Jag vill till Sten Östlund också säga att det enligt honom just nu inte är läge för att utreda, förnya, förstärka och förbättra arbetsrätten. Samtidigt kan både Sten Östlund och jag se att det växer fram en allt större oreglerad arbetsmarknad. Den växer fram vid sidan av vår arbetsrättsliga lagstiftning och expanderar med raketfart. Är detta en god tingens ordning? Vad skall vi göra åt det här, om vi nu inte skall utreda och lägga fram förslag? Jag tycker också att det förtjänar att kommenteras att Sten Östlund säger att all förändring av arbetsrätten bör vara förankrad hos löntagarna. Jag delar den uppfattningen, men jag tycker att socialdemokraterna svek denna viktiga princip när man den 12 december 1996 så starkt försämrade arbetsrätten, mot löntagarnas vilja. Man urholkade rättighetssystem och fackliga rättigheter. Men det är ju bra att Sten Östlund och Socialdemokraterna i dag har kommit till insikt om att det här är viktigt för löntagarna. Låt oss alltså göra förändringen tillsammans med dem, men låt oss också utveckla arbetsrätten, så att t.ex. även kvinnor får del av trygghet, inflytande och kompetensutveckling.

Fru talman! När man hör Hans Andersson känner man sig förflyttad till 70-talets klasskampsideologi. Som den gamla kommunist han är får han det att låta som att vi har arbetsgivare som är elaka och bara vill folk illa och arbetstagare som är snälla och vänliga. Sker det någonting så är det kapitalisterna som suger ut arbetstagarna. Som Hans Andersson vet har vi i debatten sagt att vi har de icke-dispositiva reglerna. De är en grund för arbetsrättsreglerna. Sedan har vi sagt att därutöver skall vi ha frivilliga avtal. Det kan vara enskilda avtal eller avtal som sluts av en grupp enskilda människor som går samman. Jobben skall komma i de små och medelstora företagen. Vi tror att det kommer fler jobb där än i storföretagen. Relationerna på de små arbetsplatserna är ju ofta väldigt goda. Man kan inte ha förhållanden som är oerhört dåligt, för då fungerar det inte. Skillnaden mellan vår syn, Hans Andersson, och er syn är att vi tror på individen. Vi tror att människor kan sluta avtal i ett föränderligt samhälle, i ett samhälle där man kanske jobbar på annorlunda tider än tidigare. Man kanske jobbar hemma vissa tider och jobbar på företag andra tider. Däri ligger den stora skillnaden. Jag måste fråga Hans Andersson om han inte ser problem när medlemmar som inte är med i facket utsätts för blockader? Är detta inte ett problem och ett fackligt övergrepp? Jag tycker att det är ett stort problem. Det skulle vara intressant att höra Hans Anderssons syn på detta.

Fru talman! Skillnaden mellan Hans Andersson och oss moderater är att vi talar om individer. Vi talar ju om möjlighet till individuella avtal. Ni talar om kollektiv, dvs. om kollektiva avtal, och lämnar individen helt utanför alla rättigheter. Alla rättigheter skall vara tillägnade kollektivet, medan vi säger att rättigheterna skall vara tilldelade individen. Vi tror också att individen har möjlighet att sluta bra avtal, för det fungerar ju inte i längden om man har dåliga avtal. Då lämnar man ju arbetsplatsen och söker sig till en ny arbetsplats i framtiden. Detta är en väsentlig skillnad. Vi kan vara överens om att det finns ett behov av att reformera arbetsmarknaden och arbetsrätten med tanke på att vi nu har en ny situation med folk som delvis arbetar hemma och folk som vill arbeta längre tid. Men med Hans Anderssons sätt att resonera finns ju inte den möjligheten, utan alla rättigheter skall vara tillägnade kollektivet. Sedan tror jag inte att det enbart är svaga individer som arbetar. Låt mig göra klart att vi säger att individuella avtal kan slutas med en individ. De kan också slutas mellan flera individer som går samman. Skillnaden är att vi inte anser att dessa måste vara med i facket. Jag fick fortfarande inte svar på min fråga. Anser Hans Andersson att det är rätt att det går att utlysa blockad mot företag där de anställda inte är med i facket? Det är också en intressant upplysning vad gäller individens frihet kontra kollektivet.

Fru talman! Den svenska arbetsmarknaden är en av världens mest reglerade. Den är också ett av de områden där Sverige i jämförelse med andra länder halkar efter vad gäller internationell konkurrenskraft. I en tid när det för att länder skall vara konkurrenskraftiga krävs att det finns flexibilitet i arbetstider, i anställningsförhållanden och rörlighet mellan arbeten är detta förödande. Den nuvarande arbetsrätten kostar Sverige jobb och företag, inte minst genom att verksamheten görs krånglig för småföretagare. Det är i all synnerhet för dessa det gäller. De kan inte avsätta särskilda resurser för att hantera arbetsrättsliga frågor. De små företagen är också mer beroende än storföretagen av att alla medarbetare verkligen fungerar i sina roller. Deras framtid kan vara beroende av detta. Alla onödiga regleringar som hindrar växtkraften i näringslivet måste avskaffas för att arbetslösheten på allvar skall kunna minskas. Arbetsmarknaden är på flera sätt i obalans i dag. Framför allt kläms småföretagen åt av regler som anpassats efter de stora kollektiven i industrisamhällets förutsättningar. Men arbetsmarknaden styrs inte av andra grundläggande förutsättningar än övriga marknader. Gör man en resurs dyr eller svåråtkomlig genom omfattande regleringar, så kommer efterfrågan på denna resurs att minska. Det ger arbetslöshet. Tyvärr inser inte regeringen det här, eller också förmår man inte att utmana facket, som har andra intressen. Det är beklagligt - inte minst för de arbetslösa. Företag som av olika skäl inte vill teckna kollektivavtal eller hängavtal, kan av facket försättas i blockad. Men tecknande av avtal skall bygga på en dubbel frivillighet; att båda parter är villiga att acceptera avtalet. Facket skall inte ha rätten att tvinga företrädesvis små företag att skriva under avtal som man bedömer står i strid med företagets intressen. Blockadrätten har förändrats tidigare, under den borgerliga regeringen, och återställts av Socialdemokraterna. Men blockadrätten är en ensidig stridsåtgärd som ger facket en orimligt stor makt vid förhandlingar med småföretag. Företagarna har givit exempel på hur en ensamföretagare kan hotas med att försättas i blockad om han saknar kollektivavtal. Han har inga anställda, men facket hävdar att han kanske kommer att få det i framtiden. Därför måste man ha kollektivavtal ändå. Det finns också exempel där företagare med kollektivavtal får detta uppsagt av facket och hotas med blockad om man inte accepterar ett nytt avtal som den här gången innehåller avgifter till facket. I Örebro hotas just nu ett taxiföretag. Det har satts i blockad av facket eftersom det inte vill teckna kollektivavtal. Detta sker enligt tidningsuppgifter trots att det inte har någon anställd som är medlem i facket. De få fackmedlemmar som fanns har gått ur i samband med, och kanske på grund av, blockaden. Detta sker trots att de anställda väljer att arbeta vidare under blockad och trots att företagets garantilön är 2 200 kr högre än den som gäller enligt kollektivavtal. Det sker trots att företagets chaufförer får en högre andel av den summa de kör in än vad kollektivavtalet stadgar och trots att vare sig företag eller anställda önskar kollektivavtal eller facklig inblandning. På sikt kan det här företaget hotas av blockaden. Vad vinner någon på att chaufförer i tider av tvåsiffrig arbetslöshet förlorar sina jobb? Det är en ren maktfråga från fackets sida. Jag har en fråga till Sten Östlund, som tidigare talade om att förändringar måste ske på grundval av det allmänna rättsmedvetandet. Tror Sten Östlund att det ligger i linje med detta allmänna rättsmedvetande att facket driver på så att människor försätts i arbetslöshet? Är det ett sätt för facket att hantera arbetsrätten med det ansvar och omdöme som Sten Östlund talade om? Ett annat exempel på obalanser på arbetsmarknaden är rätten till sympatistrejker. Det är orimligt att fackföreningar som inte är direkt berörda av en konflikt skall kunna vidta stridsåtgärder mot ett enskilt företag. Dessa stridsåtgärder är i dag tillåtna om de inte strider mot avtalsbunden fredsplikt. Ett antal andra undantag begränsar det här generella tillståndet. Men det är primärkonflikten som är styrande. Är konflikten på ett visst företag olovlig, blir sympatiåtgärd också olovlig. I dag finns fyra undantag i 41 §. Med undantag för dessa är sympatiåtgärder tillåtna. Det finns alltså inte något uttryckligt tillstånd för sympatiåtgärder. De följer av att det som inte är förbjudet är tillåtet. Men möjligheten till sympatistrejker bör tas bort i avvaktan på en helt ny arbetsrätt genom att lagen ändras. Fru talman! I stället för detaljerade regleringar av anställningsförhållanden i svenska företag bör möjlighet till civilrättsliga avtal mellan arbetsgivare och medarbetare införas. Det var vad Kent Olsson sade tidigare. I avtalen måste man själv så långt det är möjligt kunna bestämma över arbetstidens längd, schemaläggning, övertid och ekonomiska villkor. Visionen är att gå mot ett system där lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet är till för att ge ett gott grundläggande skydd för alla som komplement till de enskilda avtalen. I det här grundläggande skyddet skulle det t.ex. kunna ingå minimikrav för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Men vid sidan av detta skulle avtalen kunna utformas fritt. Lagen skall inte stå på facket sida mot företag och medarbetare utan på de anställdas sida, på människornas sida. Den skall ge dem skydd och goda möjligheter för jobb i framtiden. Det finns en skillnad mellan fackets intresse och medarbetarnas intresse. Det visar exemplet med taxiföretaget i Örebro. Det är också bakgrunden till min motion, A230, som behandlas i det här betänkandet. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag än när nuvarande lagar tillkom. Vi ser starkare medarbetare vilkas kunnande och engagemang är företagens viktigaste konkurrensmedel. Det är inte i första hand striden utan samarbetet som avgör Sveriges långsiktiga konkurrenskraft - och även företagens konkurrenskraft. Det är nödvändigt att vi moderniserar arbetsrätten för att göra Sverige starkt igen. Den nuvarande arbetsrätten kostar jobb och företag. Vi ser att den arbetsrätt som är designad, konstruerad, för stora verkstadsindustriföretag på 60 och 70-talen inte fungerar för tjänste och kunskapsföretag i dag. Vi måste modernisera den för att få fler jobb. Den som avvisar moderniseringen säger också att arbetslösheten kommer att fortsätta att vara högre än vad den skulle behöva vara.

Fru talman! Det här betänkandet är ju ett slags uppsamlingsheat. Vi har behandlat arbetsrättsfrågor ett antal gånger de senaste åren i större sammanhang. I just det här betänkandet finns inte kristdemokraternas förslag med för behandling. Vi har ändå markerat att vi vill ha en förändring när det gäller arbetsrätten i ett särskilt yttrande - dock inte i enlighet med de moderata förslag som framför allt har framförts i den här debatten. Sten Östlund sade tidigare att nuvarande arbetsrätt är väl avvägd. Jag vill bara påminna om att han sade detsamma när han var med om att återställa arbetsrätten direkt efter valet. Nu har han ändrat sig. Nu har vi en ny "väl avvägd" arbetsrätt. Och det finns möjlighet att ändra sig en gång till, så att vi hittar en ännu bättre avvägning. Jag för min del, fru talman, tycker att det kristdemokratiska förslaget har en bättre avvägning för att faktiskt skapa bättre förutsättningar för nya arbetstillfällen. Det här innebär som slutsats, fru talman, att vi kommer att avstå i omröstningen vad gäller mom. 1 och 2. Vi vill alltså ha en förändring. Men vi vill inte ha vare sig s och c-alternativet eller m-alternativet. Vi står fast vid våra egna förslag.

Fru talman! Riksdagens och regeringens uppgift är att fastställa ändamålsenliga regler för det statliga arbetsgivarområdet. Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 skedde en betydande uppstramning av de villkor som den tidigare regeringen tillämpat och som sattes i strålkastarljuset med anledning av vissa spektakulära s.k. fallskärmar som utlöstes inom det statliga Apoteksbolaget och den då statligt ägda Nordbanken. Hur löne och andra förmåner bestäms inom den privata sektorn, är däremot något som riksdagen och regeringen inte har något med att göra. Jag ifrågasätter därför om de motioner som tar upp sådana frågor över huvud taget borde ha få väckas enligt riksdagsordningen. Vad motionärerna säger i denna del är ett uttryck för den önskan om politikens utbredning som alltför länge präglat Sverige. Vi moderater är övertygade om att det offentliga samtalet är bättre ägnat att leda frågan om sådana löne och pensionsvillkor som nu saknar legitimitet i vårt land till en lösning som både kan vinna allmän acceptans och göra Sverige till ett attraktivt land för ett alltmer internationaliserat företagande. Det offentliga samtalet är nu verkligen i gång. Bl.a. hade Dagens Nyheter den 8 februari en debattartikel av SAF-ordföranden Anders Scharp införd som enligt mitt förmenande belyser denna heta fråga på ett sätt som är nyanserat och ägnat att leda debatten framåt. Det är bra om näringslivet självt medverkar till att felaktiga incitament och osunda avtal får den kritik de förtjänar. Som riksdagsledamot anser jag att denna kammare är fel plats att diskutera dessa frågor på, eftersom riksdagen saknar beslutsrätt i dem. Som enskild politiker kan jag ju ändå ha en åsikt i ämnet. För oss moderater är det naturligt att instämma i de fyra kriterier som Scharp uppställer i den nämnda artikeln för hur avtalen om hur näringslivet premierar sina chefer bör konstrueras: För det första bör en fast lön som baseras på kompetens och uppdragets storlek ligga i botten. För det andra skall det finnas en rejäl resultatandel som gör att chefen tjänar pengar när företaget tjänar pengar, men det får aldrig bli premier för dåligt resultat, som det blev t.ex. i Nordbanken. För det tredje skall avtalet vara "framtungt", dvs. att tyngdpunkten på ersättningen skall sett över hela chefskarriären ligga när arbetet utförs och resultaten åstadkoms, inte efter avgång eller pension. För det fjärde måste en chef på toppnivå kunna lyftas bort direkt om arbetet inte görs bra nog. Avgångsvederlag skall möjliggöra övergång till annan verksamhet men aldrig utgå vid egen uppsägning. Svenska toppchefers löner är inte speciellt höga med internationellt mått mätt. I den mån de anses höga är ju detta ett resultat av det svenska skattetrycket som framtvingar höga bruttolöner om det skall bli ett anständigt och för svensk näringsliv konkurrenskraftigt netto kvar efter skatt. En hög bruttolön leder med automatik till en hög pension, eftersom den är baserad på lönen.

Även i detta är det lätt att instämma. Sverige har inte råd med den kungliga svenska avundsjukan.